Herr talman! I likhet med utskottets ordförande anser jag att ett av de allra viktigaste problem vi har att lösa är att komma till rätta med den höga ungdomsarbetslösheten. Den senaste arbetskraftsundersökningen pekar på en klart stigande arbetslöshetstrend. För kvinnor i gruppen 16-24 år är arbetslöshetsprocenten hela 6,7 26. Detta är en alldeles för hög arbetslöshetssiffra. Vad som nu behövs är åtgärder av snabbt verkande karaktär. Det innebär att kommunala beredskapsarbeten för ungdomen måste komma till stånd fortast möjligt på bred front över hela landet. I utskottet är vi alla eniga om det lämpliga i att kommunerna aktiveras i kampen mot den höga ungdomsarbetslösheten. Då menar jag att man också måste se till att kommunerna får behövlig stimulans för att skapa denna sysselsättning åt ungdomen. I reservationen 2 har representanterna för centerpartiet och folkpartiet anvisat en väg som skulle stimulera landets kommuner att snabbt ordna arbete åt arbetslös ungdom. Vi har föreslagit att bidragsprocenten för kommunala beredskapsarbeten, avsedda för ungdom under 25 år, höjs till 75 96. Som framgår av betänkandet har inte heller utskottsmajoriteten varit helt avvisande till en höjning utan intar tills vidare en avvaktande hållning. Detta har utskottets ordförande redan påpekat. Det måste innebära Nr 44 att utskottsmajoriteten inte utesluter möjligheten att det längre fram kan Fredagen den visa sig nödvändigt med ett ökat statligt stöd till kommunala bered 12 december 1975 skapsarbeten. Men jag tror att det är här som utskottsmajoriteten gör ———————- 2 ? 2222 ?= N 08 felbedömning: marknadsutbildungdomar i landet är 33000 — utskottets ordförande nämnde siffran ning, m.m. 31 000 — eller nära 45 96 av det totala antalet arbetslösa. Då anser jag att vi inte har råd att avvakta utvecklingen, såsom utskottsmajoriteten vill att vi skall göra. Jag vill här ta upp den kritik utskottets vice ordförande anförde som utskottsmajoritetens talesman på den här punkten. Frågan om att ge ungdomarna jobb och att tillförsäkra dem rätten till arbete tror jag inte vi bör göra till en stor statsfinansiell fråga. Det är en så viktig fråga att vi inte får vara passiva. Vi får inte tveka att satsa. Vi måste stimulera kommunerna till att göra något av en brandkårsutryckning för att på kort sikt öka ungdomens sysselsättningsmöjligheter. Vi måste här handla kraftfullt under några månader framöver om vi skall lyckas. Utskottets vice ordförande var också litet bekymrad för att en del kommuner kanske får för stora statsbidrag genom höjningen av bidragen till kommunala beredskapsarbeten för ungdom och att kommunerna kanske skulle tjäna på det här. Det finns sex kommuner, varav fyra i Norrbotten och två i Västerbotten, som i dag har möjlighet att få 70 96 i statsbidrag. Vi har 23 kommuner — jag räknar då in Gotland — som kan få upp till 60 926. Men 249 kommuner ligger kvar på 50 26. Arbetslösheten är hög i många av de här 249 kommunerna. Därför vill jag än en gång poängtera att vi inte får tveka att göra en, som utskottets ordförande brukar säga, rejäl satsning för att uppnå ett snabbt resultat. Denna satsning har ett enda syfte, och det är att skaffa jobb åt ungdomen. Beredskapsarbeten är inte det som ungdomarna väntar sig när de efter avslutad skolgång skall gå ut i arbetslivet. Vi måste åstadkomma en mer långsiktig lösning av problemet med ungdomsarbetslösheten. Det jag nu säger betyder inte att jag på något sätt skulle undervärdera betydelsen av beredskapsarbeten. Jag lämnar därmed reservationen 2 för att se litet mer allmänt på problemet. Vi vet att ungefär 100 000 ungdomar varje år lämnar grundskolan. Av dessa genomgår bara 60 å 70 96 en gymnasial utbildning. När riksdagen fattade sitt beslut om den nya gymnasieskolan angavs att 90 96 av grundskoleeleverna skulle fortsätta i gymnasium. Jag tror i likhet med Centerns ungdomsförbund att vi på längre sikt måste förändra utbildningssystemet. Vi måste under gymnasieåren få en varvad utbildning. Om man under gymnasieåren varvar utbildningen i skolan med praktik i arbetslivet får många skoltrötta och utslagna elever en ny motivation för studier. Dessutom bör någon form av rätt antingen till arbete eller till fortsatt utbildning garanteras ungdomen. Herr talman! Utskottets ordförande har före mig redogjort för utskottets 98 ställningstagande på övriga punkter.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

Herr talman! Det är inte fråga om olika uppfattningar när det gäller att ge ungdomen arbete. Hela propositionen är ju förslag till att ge sådana möjligheter. Det är helt enkelt en fråga om stimulansens storlek för kommunerna. I propositionen föreslår man en höjning av bidraget från 33 96 till 50 926 och jag har sagt — vilket herr Stridsman refererat — att det redan för vissa kommuner utgår med 60-70 96. Enligt arbetsmarknadskungörelsen kan ännu fler kommuner få ett förhöjt bidrag. Herr Stridsman säger att vi inte skall göra detta till en statsfinansiell fråga. Nej, det tycker inte jag heller och det har jag heller inte gjort. Vi har ett enhälligt finansutskott när det gäller statens utgifter. Här gäller det bara om det är staten eller kommunerna som skall bidra med det belopp som överstiger 50 96, vilket i realiteten för kommunerna betyder att de bidrar med 25 96. Tillåt mig när det gäller femkronan — enligt förslaget åttakronan — och dess effekt säga att jag är oerhört tveksam om den hade någon som helst effekt även om man redovisar att det utgick 12 000 sådana bidrag. Det beror på vissa erfarenheter från företag som fick detta bidrag. Några exempel kan jag inte ta upp här. Men nyttan av detta är mycket diskutabel. Det är mycket bättre med ett utbildningsbidrag på 15 kr. där man verkligen kan kontrollera effekten. Beträffande utbildningsreformer, herr Stridsman, gymnasieutbildning och varvad utbildning tror jag inte det finns någon som helst skillnad i åsikterna, och vi behöver ständigt reformera utbildningen och försöka få in ungdomen i praktiskt arbete.
Herr talman! Jag tackar utskottets vice ordförande för det sista han sade i sitt anförande, rörande utbildningen på längre sikt och angelägenheten av att vi får mer varvad utbildning. Därom är vi alltså eniga. Däremot kvarstår min förundran över den, tycker jag, rätt märkliga tveksamhet som herr Fagerlund gör sig till talesman för — givetvis för sitt partis räkning men kanske också för utskottsmajoriteten — när det gäller att satsa på arbete åt ungdomen. Det är fel att åberopa statsfinansiella hänsyn då det gäller att få bukt med arbetslösheten på kort sikt. Herr Fagerlund nämnde i sitt första anförande att vi måste få en mer expansiv finanspolitik, kanske även kreditpolitiken måste skärpas. Nog tycker jag det är att dra litet för stora växlar när man tar in ungdoms arbetslösheten i detta. Jag kan bara peka på vissa siffror.

Det är just för dessa ungdomar, som står i arbetssökandekön och oftast inte har någon arbetslöshetsersättning, som vi på det här sättet vill aktivera kommunerna att snabbt gripa in och göra en insats med tanke på ungdomens bästa.
Herr talman! Jag vill ännu en gång säga att det inte är jag som dragit in statsfinanserna. Det är ett enhälligt finansutskott som jag citerat. Jag begär inte längre något svar, för nu har både herr Stridsman och herr Eriksson i Arvika haft tillfälle att lämna det: Hur skall ni kunna leva upp till det ni skrev i onsdags? Jag har inget ytterligare tillägg att göra.

Herr talman! Omkring en dryg tredjedel av dem som är arbetslösa i dag, eller ca 30 000, är under 25 år. Särskilt drabbas åldersgruppen 16-19 år, dvs. de ungdomar som ganska nyligen eller för första gången har sökt sig ut på arbetsmarknaden. I denna grupp är det kvinnorna som har de största problemen. Vi vet att läget är värst i de traditionellt sysselsättningssvaga kommunerna, ofta i glesbygd och utflyttningsområden. Vi vet också att kommunerna tyvärr ofta visar en mycket dålig beredskap på detta område och att kommuner med ett ensidigt näringsliv drabbas hårdast av strukturomvandlingen. Självklart krävs inom ramen för en aktiv näringsoch arbetsmarknadspolitik en rad långsiktiga åtgärder. Det kan handla om mycket konkreta saker, som förbättrad personalplanering inom företagen eller ytterligare ökade resurser för arbetsförmedlingarna för att aktivt kunna följa upp unga arbetslösa. Det kan handla om att utbildningsmyndigheterna måste ta ett ökat ansvar för eleverna på så sätt att ansvaret får utsträckas till att omfatta en viss tid, t.ex. ett år, efter skolavslutningen. Men det är också mycket viktigt att kommunerna själva går in med konkreta sysselsättningsplaner för denna unga grupp, och här brister det ofta. Det socialdemokratiska ungdomsförbundet har gjort en undersökning bl.a. avseende den kommunala beredskapen. Även om sammanställ ningen av undersökningen inte är klar, så är det några fakta som man kan konstatera. Det brister i planeringen i kommunerna när det gäller beredskapsarbeten för unga människor. Ofta har man ingen planering över huvud taget. Man tar tag i problemen alltför sent och börjar jobba med dem först när lågkonjunkturen håller på att bli ett faktum. Det duger inte. Jag kommer själv ifrån en kommun, som f. ö. inrikesutskottet hade tillfälle att besöka i höstas, som upplever allvarliga problem inte minst dörfär att den industrisektor som dominerar inom kommunen — den träbearbetande industrin — genomgår en omvandlingsprocess med nedläggningar och inskränkning av driften som följd. Självklart drabbar detta de anställda i företagen allvarligt. Jag vill också påstå att det finns stora företag som visat häpnadsväckande brist på ansvar gentemot kommun och anställda. Detta drabbar inte bara de anställda i företagen, utan det drabbar också i hög grad de nytillträdande på arbetsmarknaden, dvs. de unga. Därför är också ungdomsarbetslösheten i Nässjö kommun hög. Tyvärr finns det flera kommuner som är i motsvarande situation. Därför är det viktigt att arbetsmarknadsmyndigheterna systematiskt bearbetar kommunerna för att få fram en hög kommunal beredskapsplanering. Därför är det också viktigt att skolan intensifierar sin samverkan med arbetsmarknadsmyndigheterna och att man bedriver en aktiv, personlig uppföljning av de unga människor som lämnar skolan. Jag tror också, herr talman, att man nu bör ställa frågan om det inte kan finnas skäl att inom kommunerna inrätta ett särskilt organ med företrädare för arbetsförmedlingen, skolan och de sociala myndigheterna ute i kommunerna, som enbart engagerar sig i de ungas situation. Först genom att samhället visar en bred aktivitet kan man nå resultat på detta område. Jag förväntar mig också att regeringen vidtar ytterligare åtgärder för att förbättra situationen för de unga arbetslösa.

Herr talman! Ingen möda får sparas — inga rimliga åtgärder lämnas oprövade — i våra ansträngningar att förebygga och bekämpa terrordåd av vad slag de än må vara. För dagen är i första hand terrordåden med politiskt syfte föremål för behandling. Den typen av grov kriminalitet är också utomordentligt svår att komma åt genom det drag av politisk fanatism som ofta på ett skoningslöst sätt låter ändamålet helga medlen — med fruktansvärda konsekvenser för helt oskyldiga människor. Självfallet måste terrordåden — oavsett bevekelsegrunder och motiv — mötas med bestämda insatser från samhällets sida. Samtidigt måste det sägas, herr talman, att effektivitetskravet och den klart fördömande attityden inte får betyda ett avkall då det gäller de helt oskyldiga människornas rättssäkerhet. Med andra ord — det bästa får inte bli det godas fiende! Som politiskt förtroendevalda har vi säkerligen alla mött den oroliga frågan i utlänningskretsar: Kan terroristlagens bestämmelser drabba oss oförskyllt? Är garantierna för rättsövergrepp tillräckligt starka? Varför gäller bestämmelserna bara oss och inte svenska medborgare? Så långt det nu är möjligt måste man naturligtvis tillgodose rättssäkerhetskraven utan att på avgörande punkter äventyra brottspreventionen och den effektiva brottsbekämpningen. Frågan om varför terroristbestämmelserna bara gäller utländska medborgare förtjänar att besvaras av oss alla — gång på gång. Bestämmelserna bygger ju på den klara principen att den politiske terroristen skall utvisas, och i den mån han på grund av beviljad politisk asyl inte kan utvisas skall han kunna noggrant övervakas här i landet. Svensk medborgare kan, som vi vet, grundlagsmässigt inte utvisas. Därför måste andra regler — dvs. våra reguljära brottsbalksoch rättegångsbalksregler — gälla för en svensk terrorist, medan specialregler måste gälla för utlänningarna. Därmed inte sagt att man i dessa regler skall avlägsna sig från i våra inhemska lagar vedertagna rättsprinciper. Tvärtom — samstämmighet bör så långt det nu är möjligt föreligga. Mot den angivna bakgrunden vill vi i folkpartiet hälsa med viss tillfredsställelse att terroristbestämmelserna nu i vissa väsentliga avseenden revideras till det bättre ur rättssäkerhetssynpunkt och med den inriktning som vi under de senaste riksdagarna pläderat för. Vi är därför tacksamma för det resultat som nu ligger på kammarens bord. Kvar står emellertid, som vi ser det, några mycket allvarliga erinringar då det gäller lagstiftningens utformning. Dessa erinringar återfinns i min motion nr 73. Låt mig innan jag går närmare in på motionens förslag och behandling säga, att jag finner det rimligt att man för in terroristbestämmelserna i utlänningslagen. Man måste tyvärr konstatera att terrordåden knappast kan anses vara tillfälliga företeelser, utan man måste acceptera att vi fort löpande kommer att kunna drabbas av denna allvarliga internationella brottslighet. Därmed måste man också på lämpligt sätt permanenta bestämmelserna om förebyggande och bekämpande av denna svåra kriminalitet. Man för alltså in i utlänningslagen definitioner och bestämmelser om åtgärder med avseende på uppdagade säkerhetsrisker. På samma sätt skulle man naturligtvis kunna baka in i rättegångsbalken de regler om tvångsåtgärder i spaningssyfte som — från att ha ingått i den nuvarande terroristlagen — nu föreslås tills vidare omfattas av en särskild lag. Det förefaller mig emellertid rimligt — som föredragande statsrådet angivit — att i dessa bestämmelser om tvångsmedel arbeta in det nya regelsystem för telefonavlyssning som kan bli resultatet av arbetet i den utredning i hithörande spörsmål som inom kort kommer att redovisa sitt betänkande. I samband med den operationen bör man också överväga frågan om bestämmelsernas integrering med rättegångsbalken. Det är, som jag ser det, inte utan vidare klart att en sådan inarbetning kan ske utan att rättegångsbalkens nuvarande systematik och rättspolitiska grund på några ganska väsentliga punkter måste ändras. Bl. a. måste man observera att tillämpningen av rättegångsbalkens regler förutsätter misstanke om visst brott eller viss brottslighet. Terrordåden låter sig på förhand inte så lätt preciseras i tid eller rum, och brottspreventionen kan kräva ett ingrepp i ett läge, som i varje fall den nuvarande rättegångsbalken kanske inte alltid medger. Man bör emellertid sträva efter en samordning och om möjligt bestämmelser inom samma lagkomplex. Vi får, som sagt, anledning att återkomma till denna fråga. Låt mig så, herr talman, innan jag säger något ytterligare om den särskilda tvångsmedelslagen, gå tillbaka till utgångspunkten, dvs. frågan om vem som skall anses som terrorist. Genom införandet av det s.k. personliga rekvisitet har lagstiftningen fått en nödvändig uppstramning. Det räcker inte längre med en anknytning till en terroristorganisation, det får inte räcka med ”guilt by association”, utan det måste dessutom i det konkreta fallet föreligga verklig fara för en terrorhandling. Jag medger gärna att det kan vara svårt att i en lagtext klart formulera alla de fall där vi anser det legitimt att ingripa. Erfarenheten visar ju att det är svårt att överblicka utvecklingen på ett visst rättsområde och att man inte alltid kan gardera sig vare sig mot tillfälligheternas spel eller mot mera raffinerade, sofistikerade brottsmetoder. I andra sammanhang än det vi nu behandlar brukar det därför vara vanligt med något slag av legislativ säkerhetsventil i form av t.ex. det jag nu kritiserat i min motion, nämligen uttrycket ”eller eljest”, därmed möjliggörande ett ingripande som inte helt kunnat förutses av lagstiftaren. När det gäller terroristbestämmelserna har jag verkligen ingen misskund med de verkliga säkerhetsriskerna. Å andra sidan är jag på samma sätt som föredragande statsrådet i propositionen ytterst angelägen om ”att den osäkerhet angående lagens räckvidd som finns hos utlänningar som inte berörs av lagstiftningen kan undvikas i framtiden”. Jag finner emellertid att regeringsförslaget inte helt följt upp denna ambition.

Förvisso kan det, som det anges i propositionen, finnas skäl för ingripande även om det inte är manifesterat på något sätt att vederbörande tidigare är känd för terrorverksamhet i politiskt syfte. Att ingripa i fall av till synes passivt medlemskap i en terrorristorganisation kan naturligtvis ha fog för sig, om vederbörande har en sådan funktion att han i denna sin egenskap och med hänsyn till medlemskapets förpliktelser förr eller senare måste medverka i någon form av terrorhandling. Det behöver naturligtvis inte vara vederbörande själv som utför själva handlingen; det räcker med en hänvisning till de svenska medverkansreglerna för att åtgärd kan vidtagas inte bara mot den som utfört eller kan komma att utföra gärningen, utan jämväl mot den som främjat gärningen med råd eller dåd. Men lika klart är att man inte utan vidare kan sluta sig till att alla relationer till en terroristorganisation skall kunna tas till intäkt för ett ingripande. Man kan fråga sig varför en person har kontakt med en sådan organisation. Måste det inte alltid i de här fallen ytterst finnas en politisk ambition, parad med klart militanta inslag? Därom kan vi naturligtvis inte säga någonting generellt, även om mycket talar för att så är förhållandet. Men det kan också, herr talman, röra sig om människor som av olika skäl tvingats in i terrororganisationens nät eller om människor som aningslöst — kanske av rena familjeskäl — deltar i organisationens allmänpolitiska verksamhet. Även om det här rör sig om undantagsfall, får lagstiftningen som jag ser det inte skära alla, låt mig säga kontaktoch relationsfall, över en kam! Uttrycket ”eller eljest” utan den närmare precisering av dess innebörd som jag begärt i min motion kan leda till just den osäkerhet om lagens räckvidd som vi alla är angelägna om att försöka undvika. Varken justitieutskottet eller inrikesutskottet har emellertid funnit anledning att kräva den precisering av förhållandena som ryms i uttrycket ”eller eljest”, som jag begärt. Det finner jag otillfredsställande, och jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen 2 i inrikesutskottets betänkande i denna del. Då det så gäller mina övriga yrkanden i anslutning till den särskilda tvångsmedelslagen, som ju ingår i justitieutskottets betänkande, vill jag kort och gott framhålla det märkliga i att vi kommer att få olika uttryck för terrorgärningens innebörd och omfattning i utlänningslagen och i tvångsmedelslagen, ehuru vi menar exakt samma sak. Det förefaller mig vara något av, om jag så får säga, den obotfärdiges förhinder när man i utskottet ger mig rätt i sak men menar att den här oformligheten får rättas till i ett senare skede. Till saken hör alltså att det i utlänningslagen talas om en utlänning, som kan befaras använda våld, hot eller tvång för politiska syften. Går vi över till motsvarande bestämmelse i tvångs§- medelslagen, finner vi emellertid till vår häpnad att där talas om planläggande eller förberedande av åtgärd som ”utgör hot mot allmän ordning och säkerhet”! Självfallet avses samma sak i båda fallen, men medge, herr talman, att det här är en onödigt bristande överensstämmelse i de båda språkbruken. Det är en tröst för ett tigerhjärta att detta så småningom kommer att rättas till. Jag förstår inte varför vi inte kunde ha gjort det omgående. Det enligt ordalagen betydligt vidare gärningsområdet i tvångsmedelslagen kan inbjuda till viss osäkerhet i tillämpningen. Det medges att utskottsskrivningen är klar på den här punkten, men har man sagt A borde man också ha sagt B och rättat till lagtexten. När så inte skett anser jag mig inte kunna avstå från att yrka bifall även till reservationen 3 i justitieutskottets betänkande. Samtidigt ber jag också att få yrka bifall till reservationen 2 i samma betänkande, innebärande en hemställan att tvångsmedelslagens tillämpning i tiden bör begränsas till ett halvt år, dvs. att lagen skall gälla t.o.m. den 30 juni 1976. Enligt uppgift i dag från sekreteraren i telefonavlyssningsutredningen kommer utredningens betänkande att avlämnas före årsskiftet, såvida inte tryckeritekniska hinder i sista stund uppkommer. Därmed förefaller det klart att den fortsatta översynen av tvångsmedelsreglerna i terroristsammanhang, som klart aviserats, kan komma till stånd utan onödig tidsutdräkt och att det arbetet borde kunna klaras av under våren 1976 på ett sådant sätt att slutlig ställning skall kunna tagas till frågan före halvårsskiftet nästa år. Allra sist, herr talman, vill jag uttrycka min tillfredsställelse med att min motion 1975/76:74 angående förvisningsinstitutet i utlänningslagen kommer att behandlas i en beslutad utredning och att de problem jag har tagit upp i motionen återfinns i direktiven för denna översyn.

Herr talman! Förslaget till ny utlänningslag innehåller flera anpassningar och kompletteringar som är av positiv natur från progressiv ståndpunkt. Det innehåller som bekant också bestämmelser vilka faller tillbaka på den s.k. terroristlagstiftningen. I den följande interpellationsdebatten får jag om en stund tillfälle att i konkreta detaljer diskutera denna tilllämpning. Med anledning därav — liksom med hänsyn till det pressade tidsschemat i kammaren — skall jag här inskränka mig till några kortfattade, allmänna synpunkter för vänsterpartiet kommunisternas räkning. Vpk har konsekvent hävdat, att bestämmelser av den art som förekommer i den s.k. terroristlagen är främmande för rättsstatliga principer. De ger en lägre dignitet åt sådana begrepp som skuld, misstanke och bevis. De tillåter att för individers situation genomgripande beslut fattas på basis av rykten, oredovisade källor och påståenden från främmande länders polisagenter. De hör inte hemma i den svenska lagboken. Grundläggande rättsprinciper kan inte bli föremål för lämplighetsprövning eller köpslagan. De måste upprätthållas. Det är det enda konsekventa förhållningssättet, som vi ser det. Det finns också många praktiska invändningar mot terroristlagstiftningen. Den är verkningslös mot terrorister som är svenska medborgare. Den hindrar inte inresa av personer som först efter inresan värvas för någon eventuell terroristisk grupp. Den har ju strängt taget heller inte åstadkommit någonting verkligt reellt för att motverka terrorism som inte hade kunnat åstadkommas i alla fall. Vi kan ju föreställa oss den situationen att vi i samband med de uppseendeväckande Ustasjadåden —- flygplanskapningen och ambassadörsmordet — hade haft en terroristlag. Inte hade denna på något som helst praktiskt sätt kunnat förhindra eller försvåra dessa dåd. Och när man väl fick terroristlagen hindrade den inte Baader-Meinhof-ligan att göra sin attack mot den förbundstyska ambassaden. Den utvisning som fullföljdes efter detta dåd hade självfallet kunnat företagas i alla fall — terroristlag eller inte terroristlag. Man kan säga att terroristlagstiftningen egentligen är betydligt farligare för enstaka oskyldiga än för enstaka skyldiga. Terroristlagens tillämpningsområde har blivit föremål för vissa politiska preciseringar sedan lagen infördes, detta som en direkt följd av kritiken och opinionen emot den. Dessa preciseringar har minskat den omedelbara risken för godtycke. De ger en stramare tillämpning än den ursprungliga utredningens svepande hopblandning av kriminell terrorism och politiska frihetsrörelser. Preciseringarna gäller emellertid bara i de nuvarande statsrådens tid och i det gällande politiska klimatet. De undanröjer inte den fara som ligger i att lagen innehåller en dold, passiv maktreserv, som under ändrade förhållanden kan tas fram. Vissa osympatiska effekter av lagen gör sig också gällande i myndigheternas attityd. Som jag sade har terroristlagen dess bättre inte haft några vidsträckta praktiska verkningar i sig själv. Men dess anda, dess tänjbarhet, dess karaktär av undantagslag har haft en viss verkan på myndigheters attityder. I Sverige bosatta utlänningar vittnar ofta om detta. Utlänningar från vissa nationer eller utlänningar som är politiskt aktiva i progressiva sammanhang utsätts för ökad misstänksamhet. Jag vill ställa en direkt fråga med relevans till myndigheters attityder och den verkan de har på utlänningspolitiken. I pressklipp, som har till ställts mig av Svenska flyktingrådet, förekommer uppgifter om att procenten avvisade eller förpassade är extremt hög bland araber. Vill utskottets talesman något kommentera detta förhållande? Är det en reflex av en fördom som har stimulerats av terroristlagens tänkande? Är det ett rekommendabelt inslag i svensk utlänningspolitik? Med dessa med hänsyn till situationen starkt nedkortade och summariska synpunkter ber jag att få yrka bifall till vpk:s reservationer.

Herr talman! Jag avser att i mitt inlägg endast beröra inrikesutskottets betänkande såvitt det avser terroristbestämmelserna och justitieutskottets betänkande när det gäller lagen om tvångsåtgärder i spaningssyfte. När man skall diskutera frågan om effektiva bekämpningsåtgärder mot terrorism, tror jag att man inte skall glömma bort att det är mycket viktigt att se till att polisen har möjligheter att bedriva en effektiv spaning och att det polisiära samarbetet över gränserna främjas. Jag tror att vi från svensk sida kan glädja oss åt att polisen bedriver verksamheten på ett bra sätt, även om det är möjligt att man måste tänka över frågan om någon form av specialutbildning och kanske förbättrad organisation för att man på hemmaplan skall kunna agera mera effektivt för den händelse vi skulle drabbas av ytterligare terrordåd. Frågan om terroristlagstiftningen rymmer i sig ett dilemma. Å ena sidan har ju medborgarna ett naturligt krav på effektivt skydd. Å andra sidan har medborgarna krav på att rättssäkerhetsgarantier skall ställas. Det är detta dilemma som man får arbeta med i dessa frågor. Jag vill gärna säga, herr talman, att jag tycker att statsrådet Leijon har löst detta dilemma på ett tillfredsställande sätt. Det nya och principiellt viktiga är ju att statsrådet nu föreslår att den tidigare terroristlagen i tillämpliga delar skall inarbetas i utlänningslagstiftningen. Det kan naturligtvis finnas skäl både för och emot detta. Ett skäl för är väl att man, som statsrådet själv säger, för överskådlig tid får räkna med att vi har behov av terroristbestämmelser och att lagen alltså kommer att få permanent karaktär. Då bör den ju bakas in i en permanent lagstiftning. Ett annat skäl för är att lagen endast avser utlänningar och att den då har sin naturliga plats i utlänningslagstiftningen. Det är alltså systematiska skäl som talar för detta. Mot förslaget kunde man säga att ett inarbetande av terroristbestämmelserna i utlänningslagen måhända skulle ofördelaktigt påverka de allmänna reglerna i utlänningslagen, som ju utgår från rättigheter och skyldigheter för utlänningarna i allmänhet. Jag tror emellertid att fördelarna överväger nackdelarna. Justitieutskottet har också stannat för detta, och vi ställer oss alltså bakom statsrådets förslag till ett inarbetande av terroristbestämmelserna i utlänningslagstiftningen. Men jag tycker det är viktigt att understryka att man i detta sammanhang inte får ge sken av att skyddet mot terrorister därmed har försvagats. Det kanske är så att terroristlagen i sig inte har haft så väldigt stor effekt utom därigenom att lagen har verkat förebyggande. Skulle man genom inarbetandet ge sken av att nu skall bestämmelserna inte längre bli så ingripande, så kommer man kanske också att mista den viktigaste effekten av terroristlagen, nämligen just den förebyggande effekten. Men om man klargör hur det förhåller sig så tror jag inte att det egentligen finns några nackdelar med ett inarbetande. När det gäller frågan om att man kommer att tillämpa det personliga rekvisitet i fortsättningen, så känner jag själv inte någon tvekan på den punkten. Jag tycker det är riktigt, i synnerhet som man i den praktiska tillämpningen hittills ju utgått just från ett personligt rekvisit. I övrigt vill jag, herr talman, säga att jag är glad över att kunna notera att statsrådet Leijons proposition i vissa hänseenden innebär en uppstramning i förhållande till den departementspromemoria som presenterades i våras. Speciellt tänker jag då på att statsrådet nu menar att bestämmelserna i terroristlagen om tvångsmedel i spaningssyfte inte skall upphöra, som man hade avsett i promemorian, utan de skall bestå i avvaktan på resultatet av utredningen om telefonavlyssning. Vidare tänker jag på den förändring som nu sker i lagstiftningen och som innebär att krav inte längre skall uppställas att resp. organisation redan tidigare skall ha varit känd för att utanför sitt hemland ha använt våld, hot eller tvång och därmed kan befaras även i vårt land använda sig av dylikt. Nu räcker det att organisationen kan befaras utanför sitt hemland använda våld, hot eller tvång för politiska syften och därvid begå sådan gärning även här i riket. Det tycker jag är en obestridlig fördel. Jag noterar också med tillfredsställelse att statsrådet i propositionen menar att lagen även bör kunna omfatta passiva medlemmar. Fall kan exempelvis tänkas, säger statsrådet, när medlemskapet ålägger medlemmen att medverka i sådana handlingar. I dessa fall medför naturligtvis redan det förhållandet, att utlänningen är medlem, att han bör betraktas som farlig, heter det vidare. Jag noterar att i det hänseendet innebär propositionen en viss uppstramning. Får jag sedan, herr talman, ge ytterligare en liten blomma till statsrådet Leijon. Vi diskuterade terroristfrågorna i kammaren i våras, och då frågade jag om inte statsrådet var beredd till en omprövning när det gällde att inte låta verkställa utvisningsbeslutet beträffande de två japanska terroristerna. Statsrådet Leijon svarade att det fann hon inte anledning att göra. Nu har utvecklingen emellertid blivit sådan att statsrådet och regeringen har menat att beslutet måste omprövas, och vi kan konstatera att de båda japanska terroristerna har utvisats. Jag tycker alltså att detta är riktigt — det vill jag understryka. I detta sammanhang vill jag fästa kammarens uppmärksamhet på det som justitieutskottet yttrat och som inrikesutskottet ställer sig bakom, nämligen att man måste iaktta stor restriktivitet när det gäller att ge en terrorist fristad i vårt land. Vi menar alltså att reglerna om politisk asyl inte bör få tillämpas fullt ut när det gäller terrorister utan att man måste vara mera restriktiv. Det har vi med skärpa velat understryka, och inrikesutskottet ställer sig som sagt bakom uttalandet. Men jag skulle vilja rikta en fråga till inrikesutskottets talesman. Frågan avser vad inrikesutskottet egentligen menar med det tillägg som man har gjort efter instämmandet i justitieutskottets yttrande. Där säger man att inrikesutskottet instämmer i dessa uttalanden och vill för egen del endast tillägga att det vid terroristbestämmelsernas tillkomst år 1973 förutsattes att de inte skulle medföra någon inskränkning i asylrätten, varför utskottet avstyrker ett motionsyrkande i ärendet. Det kan hända att detta inte innebär något tillbakatagande av det som man tidigare sagt, men jag förstår inte riktigt det logiska i slutsatsen. En fråga har jag också att ställa till statsrådet Leijon, och den gäller vad som händer med den konstitutionella nödrätten. Vi har i justitieutskottet, i anslutning till ett ärende som vi nyligen avhandlade om militärs medverkan vid stillande av upplopp i samband med arbetskonflikt m.m., notera att frågan om den konstitutuinella nödrätten är föremål för regeringens prövning. Då skulle jag vilja fråga statsrådet Leijon: Hur ligger det ärendet till nu i regeringen? Vilka åtgärder har man konkret vidtagit för att lösa problematiken med den konstitutionella nödrätten? Statsrådet säger i propositionen att Danmark, Finland, Norge och Sverige just har påbörjat en undersökning rörande behovet av ett vidgat nordiskt samarbete. Låt mig då erinra om att så tidigt som i oktober 1973 väcktes det ett förslag i Nordiska rådet om ett nordiskt samarbete till skydd mot terrordåd. Först i november 1974 tillsatte departementen en nordisk kommitté, som egendomligt nog höll sitt första sammanträde ett par dagar efter dramat på västtyska ambassaden. Och nu skriver man som sagt i propositionen att man just har påbörjat en undersökning rörande behovet av ett vidgat nordiskt samarbete. Jag vill då fråga statsrådet Leijon: Man menar väl ändå från regeringens sida att behov föreligger? Den saken borde man inte behöva undersöka. Men frågan är när man kan förvänta konkreta åtgärder. Jag anser att det är brådskande att de nordiska länderna uppträder likartat och försöker stärka skyddet för det nordiska området när det gäller terroraktioner. Till slut ett par ord om justitieutskottets betänkande om tvångsmedelslagstiftningen. Jag tänker här inte ingå i någon diskussion med herr Svensson i Malmö rörande hans avslagsyrkande på propositionen. Det är kanske en sak som man från regeringspartiets sida kommer att ta upp. Men vad angår herr Nyquists inlägg har jag behov av att hålla med honom när han talar om den egendomliga formuleringen i 2 §. Det är riktigt att utskottet inte har tillstyrkt herr Nyquists motion, där det frågas varför man använder uttrycket hot mot allmän ordning och säkerhet, när man i stället borde använda uttrycket våld, hot eller tvång för politiska syften. Vi har emellertid menat, och vi har också skrivit det i betänkandet, att eftersom tvångsmedelslagstiftningen nu är föremål för översyn i samband med telefonavlyssningsutredningens arbete och vi har att vänta ett förslag till våren — och vi dessutom inte känner till att den nuvarande lydelsen har medfört några olägenheter — så har utskottet stannat för att utredningen bör pröva en ändring av lagtexten. Det har vi också velat ge till känna. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till vad som hemställts i inrikesutskottets betänkande nr 24 och i justitieutskottets betänkande nr 15.
Herr talman! I den proposition som vi nu behandlar föreslås omfattande ändringar i utlänningslagen, och i inrikesutskottets betänkande nr 24 har en bred majoritet ställt sig bakom propositionens förslag. Endast i tre fall har avvikande meningar anmälts. Också i motionerna är ändringsförslagen marginella. Inte ens i vänsterpartiet kommunisternas motion har man gjort några större invändningar. Att man i utskottets betänkande sedan har yrkat avslag på propositionen återkommer jag till. De viktigaste ändringarna innebär i korthet följande: Utlänningar som inte kan betraktas som politiska flyktingar enligt nu gällande definition kan, om den nya lagen antas, beredas fristad i vårt land om de på grund av politiska förhållanden i hemlandet inte vill återvända dit. Endast om det föreligger särskilda skäl skall de vägras uppehållstillstånd. Detta gäller också utländska krigsvägrare. Man kan säga att genom lagändringen stadfäster man nu gällande praxis. Möjligheterna för utlänning att överklaga beslut om avlägsnande ur riket förbättras väsentligt, och sådana beslut skall dessutom kunna preskriberas. Reglerna om frihetsberövande ändras till utlänningens fördel. Efter ansökan kan utlänning få bosättningstillstånd, sedan han vistats i Sverige i två år. Detta innebär en ökad trygghet när det gäller risken att bli avlägsnad ur landet och likställer honom i många avseenden med svensk medborgare. Bosättningstillståndet föreslås bli ersatt med permanent uppehållstillstånd, som skall kunna beviljas efter i regel ett års vistelse här. Den s.k. terroristlagen föreslås i modifierad form bli införd i utlänningslagen och permanentad. Som fru Kristensson sade har justitieutskottet på den punkten avgivit ett yttrande, som har legat till grund för inrikesutskottets förslag. Även andra ändringar har föreslagits, men jag nöjer mig med att nämna dessa. Låt mig nu, herr talman, direkt gå över till de reservationer som är fogade till inrikesutskottets betänkande och som också finns med i justitieutskottets betänkande. Den första reservationen är avgiven av herr Hallgren, som ansluter sig till sin partiväns, herr Lövenborgs, reservation i justitieutskottets betänkande. Motion 71 som väckts av ledamöter av vänsterpartiet kommunisterna till pågående riksmöte har undertecknats av både nuvarande och förutvarande partiledare och av Jörn Svensson; den skall tydligen betraktas som en partimotion, att döma också av övriga namn. I denna motion framförs inte den uppfattning som hävdas i reservationen. Visst kritiserar man terroristbestämmelserna, men motionen mynnar ut i de mera begränsade kraven att de särskilda spaningsåtgärderna mot misstänkta terrorister som beviljats asyl skall slopas och att man inte kritiklöst skall godta uppgifter från utländsk polismakt. Det senaste kravet kan man instämma i, och efter vad jag inhämtat prövar man redan sådana uppgifter kritiskt och godtar dem icke utan vidare. Dessa motionskrav innebär att vänsterpartiet kommunisterna accepterar att utlänningslagen förses med instrument för att kunna avlägsna misstänkta terrorister. Ja, man ger t.o.m. propositionen en vänlig klapp för att tillämpningsområdet blivit klarare belyst och de rättsliga betänkligheterna därigenom reducerade. Det ansåg också herr Svenssom i sitt anförande här. Vad som har hänt under utskottsbehandlingen som gjort att vpk ändrat uppfattning vet inte jag. Vpk yrkar nu emellertid avslag på propositionen. De händelser som utspelats och utspelas ute i världen, bl.a. f. n. i Holland, kan väl inte ha inverkat på detta sätt, lika litet som de händelser som inträffade i april i år i vårt land — ambassaddramat — bör ha gjort det. De visar i stället att vi behöver det skydd som terroristlagen ger genom den avskräckande effekt den har. Det finns ytterligare en aspekt på denna fråga. I dagens nyhetsutsändningar har man refererat debatten i engelska underhuset om återinförande av dödsstraff för terrorister. Att föreslå det är en klart reaktionär viljeyttring. Själv tycker jag att det gamla ordspråket att det är bättre att stämma i bäcken än i ån här har giltighet. Låt oss handla så att vi inte riskerar att det i Sverige inträffar händelser som kan få en debatt att blossa upp om att även här införa dödsstraff. Jag tycker att det är viktigt att vi har terroristlagen som ett medel att klara dessa problem. De ändringar som nu föreslås i terroristlagen genom inarbetande i utlänningslagen är bl.a. följande. I fortsättningen skall inte bara medlemskap krävas vid en eventuell utvisning; det skall också prövas att den misstänkte vid en individuell prövning bedöms som en säkerhetsrisk. Inrikesutskottet instämmer med såväl föredragande statsrådet som justitieutskottet i att detta är en klar förbättring. Frågan om avlägsnande av utlänning skall alltså prövas inte enbart med utgångspunkt i hans anknytning till viss organisation utan också på grundval av en bedömning av hans farlighet. Justitieutskottet gör i detta sammanhang en rad klarläggande uttalanden som inrikesutskottet instämmer i. Vi hävdar att asylrätten inte får inskränkas. Fru Kristensson läste in en del av detta i protokollet. Jag tycker att man borde ta med en passus före den hon citerade. Utskottet skriver: ”Det anförda leder utskottet till den uppfattningen att terrorister inte generellt bör undantas från tillämpningsområdet för de nya reglerna om asyl och verkställighetshinder.” Vi tycker detta är viktigt, och det är vad vi menar med vårt tillägg. Justitieutskottets uttalande utmynnar i att propositionens förslag godtas. Utskottet anser att det i propositionen görs en rimlig avvägning mellan effektivitetsoch rättssäkerhetssynpunkter. Ett yrkande om viss skärpning av lagreglerna framställs i herr Nyquists motion nr 73. Det yrkandet har i utskottet biträtts av folkpartiledamöterna och följts upp i reservation nr 2 till inrikesutskottets betänkande nr 24. Enligt den föreslagna lagtexten skall utlännings farlighet ha kommit fram genom vad som är känt om hans föregående verksamhet eller det ”eljest” föreligger fara att han här i riket medverkar till handling som kan anses vara farlig. Det är ordet eljest som man vill ha bort. Reservanterna och motionären befarar att man här öppnar för en alltför vidsträckt tillämpning och urholkar det personliga rekvisitet. Man godtar lagtexten temporärt men vill att regeringen inom en snar framtid i lämpligt sammanhang skall lägga fram förslag till precisering av lagtexten. Samma bedömning som gjordes beträffande det snarast motsatta yrkandet i herr Lidgards och herr Winbergs motion blir även här aktuell. Man får försöka göra en såvitt möjligt rimlig avvägning mellan effektivitetsoch rättssäkerhetssynpunkter. Det bör understrykas att den kritiserade bestämmelsen klart avser att det är den individuella bedömningen av utlänningens farlighet som skall vara underlag för om ingripande skall ske eller inte. Det övervägande flertalet ledamöter i både justitieutskottet och inrikesutskottet anser att propositionens förslag innebär en godtagbar intresseavvägning och avvisar därför motionens och reservationens förslag. Terroristbestämmelserna gör att man kan begränsa rekvisiten för nuvarande möjlighet till s.k. politisk utvisning av utlänning som vistas i landet. Sådan utvisning av utlänning kan efter beslut av regeringen göras av hänsyn till rikets säkerhet, och den möjligheten kommer att finnas kvar. Någon politisk utvisning har dock inte förekommit i landet, i vart fall inte under de senaste decennierna. Men politisk utvisning skall också kunna göras om det, som det heter i 34 § utlänningslagen, ”eljest är påkallat i statens intresse”. Den möjligheten föreslås nu slopad. Det föreliggande förslaget innebär stora ingrepp i nuvarande utlänningslag. När den infördes 1954 var den komplicerad, och sedan har den ändrats och kompletterats t.ex. 1968, och nu står vi inför ett nytt beslut. Erfarenheten i lagstiftningsfrågor säger att alltför många stora revideringar av en lag gör att den blir svåröverskådlig och inte alltid så lätt att tillämpa. Risken finns att enbart ett fåtal experter till slut behärskar hela lagstiftningen. Det är därför mycket tillfredsställande att regeringen har bestämt att göra en ny översyn av hela lagstiftningen och att direktiv för utredningen redan föreligger. Till följd därav har en del motioner kunnat avstyrkas med hänvisning till att de blir beaktade av utredningen. De nu föreliggande förslagen innebär förbättringar för att utlänning skall få ett bättre rättsskydd i vårt land. På många punkter har vi en bättre lagstiftning än många andra länder när det gäller utlännings rättigheter. Men bra kan bli bättre. Låt oss aldrig stanna upp i vårt reformarbete på detta område! Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till inrikesutskottets hemställan, vilket innebär bifall till propositionens förslag med vissa kompletteringar och följdändringar och ett avstyrkande av samtliga motioner och reservationer.

Herr talman! Med hänsyn till vad tidigare talare har anfört kan jag fatta mig relativt kort. Jag skall bara ta upp några frågor som jag finner särskilt väsentliga. Dessutom skall jag besvara Jörn Svenssons interpellation om tillämpningen av den s.k. terroristlagen. De ändringar av utlänningslagen som regeringen föreslår är omfattande. De kunde i och för sig ha motiverat en helt ny utlänningslag. Men att vi inte redan nu har valt den vägen beror på att viktiga frågor på detta område ännu återstår att utreda. Det gäller t.ex. frågan om hur vi skall kunna påskynda beslutsfattandet i utlänningsärenden och hur de olika avlägsnandeformerna skall se ut i framtiden, framför allt i vilka situationer en förvisning skall kunna ske. Vi har därför ansett det lämpligast att avvakta resultaten av en kommande utredning innan vi helt omarbetar utlänningslagen. Målet för vår invandrarpolitik, som lades fast av riksdagen i våras, brukar sammanfattas i orden ”jämlikhet, valfrihet, samverkan”. Det är sedan länge vår strävan att försöka jämställa utlänningar som bor här med svenska medborgare när det gäller rättigheter och skyldigheter. Det har varit utmärkande för alla de praktiska insatser som gjorts under senare år för att förbättra invandrarnas situation, deras materiella villkor, deras möjlighet att tillvarata sina rättigheter, deras möjligheter att göra sig förstådda. Det har också varit utmärkande för lagstiftningen på skilda områden. Denna vecka har riksdagen beslutat om kommunal rösträtt och valbarhet för invandrare. Denna grundsyn — att jämställa svenska och utländska medborgare här i landet — präglar också den proposition som vi diskuterar i dag. Där finns flera förslag som just syftar till att stärka utlänningars rättsställning. Sedan länge lämnar Sverige skydd åt personer som har politiska skäl mot att återvända till sina hemländer, även om skälen inte är så starka att personerna kan betraktas som politiska flyktingar i utlänningslagens eller flyktingkonventionens bemärkelse. Samma sak gäller dem som riskerar att sändas till krigsskådeplats. För dessa grupper föreslås nu ett förstärkt skydd genom uttryckliga lagbestämmelser vid sidan av asylreglerna. Man tillmötesgår därmed önskemål som länge framförts just från dessa grupper själva. är f. n. starkt begränsade. Invandrarverket och utlänningsnämnden måste ha olika mening för att man skall ha rätt att besvära sig hos regeringen, och besvärstiden är bara en vecka. Dessa bestämmelser är oförmånligare än vad som är vanligt när det gäller myndighetsbeslut här i landet. Utlänningar behandlas alltså här ojämlikt, och ojämlikheten är allvarlig därför att det rör sig om beslut som griper in djupt i den enskildes personliga liv. I propositionen föreslås därför att de nuvarande begränsningarna i besvärsrätten över invandrarverkets beslut om bl.a. avvisning och förpassning tas bort. Utlänningars rättstrygghet förstärks också genom att avvisnings-, förpassningsoch utvisningsbeslut som inte verkställs skall kunna preskriberas efter två år. Förslaget ger också uttryckliga regler för under vilka förutsättningar en utlänning får tas i förvar. Sådana regler har vi saknat tidigare. Besluten måste omprövas med korta intervaller, och utlänningen får besvärsrätt även här. Vi föreslår vidare i propositionen att det nuvarande bosättningstillståndet ersätts med ett permanent uppehållstillstånd. Eftersom innebörden av detta förslag, att döma av bl.a. artiklar i pressen, har missförståtts vill jag betona att det permanenta uppehållstillståndet gäller, liksom bosättningstillståndet, för all framtid. Endast om utlänningen flyttar härifrån kan tillståndet återkallas. Det permanenta uppehållstillståndet ger innehavaren samma rättigheter som bosättningstillståndet. Han eller hon får resa in och vistas här utan tidsbegränsning, behöver inte arbetstillstånd och inte pass. Uppehållstillståndet blir t.o.m. förmånligare än bosättningstillståndet; man får det i allmänhet efter ett år, och ansökningsformaliteterna blir enklare. Det som har orsakat osäkerhet och missförstånd är säkert att själva bevisen, dvs. papperet med uppgiften om uppehållstillståndet, blir tidsbegränsat. Det tidsbegränsade beviset skall tas in i invandrarens pass eller, om han inte har något sådant, i en annan handling. Förnyelsen av beviset får inte innefatta någon ny prövning av själva tillståndet — det är ju permanent. Hanteringen av det här kommer att ske helt automatiskt. Vi funderar nu på hur lång giltighetstid det här papperet skall ha och vi skall försöka komma fram till en så praktisk rutin som möjligt för förnyandet av det. Jag vill alltså betona än en gång att det permanenta uppehållstillståndet bara skall kunna återkallas om invandraren flyttar från Sverige och bosätter sig någon annanstans. Samma sak har f. ö. gällt för det nuvarande bosättningstillståndet. Genom den föreslagna lagstiftningen ändrar vi också 345 i utlänningslagen. Det är en paragraf som gjort det möjligt för regeringen att utvisa utlänning när, som det heter, det är påkallat av hänsyn till rikets säkerhet eller eljest i statens intresse. Det här är en från rättssäkerhetssynpunkt föga acceptabel formulering och det är glädjande att den nu kan ändras så att det enbart blir fråga om rikets säkerhet. Jag är glad över att den moderatmotion som i sak ville behålla den gamla paragrafen inte vunnit något gensvar. Jag är också glad över att vpk, som i våras inte tycktes vara riktigt på det klara med hur den här paragrafen egentligen skulle kunna fungera, nu har kommit på andra tankar; även om jag blev litet förvånad och undrande över Jörn Svenssons inlägg tidigare. Jag förstod kanske inte riktigt om han menade att vi borde använda 34 §. Man kunde i varje fall tolka honom på det sättet. Den här paragrafen har inte använts på 20 år och det vore mycket olyckligt om vi inte, när vi nu gör om utlänningslagen, tog bort en formulering som verkligen är kautschukbetonad. Så till de s.k. terroristbestämmelserna. När terroristlagen kom till var det meningen att den skulle bli temporär. Tyvärr har situationen i Sverige och i vår omvärld sedan dess inte utvecklats till det bättre. Vi måste konstatera att vi för överskådlig tid har behov av ett medel, som är ofullkomligt, som kan hjälpa till att skydda oss mot terroristhotet. Låt mig erinra om allvaret i situationen genom att redovisa terrordåd som utförts av Japanska röda armén, enskilt eller i förening med andra terrororganisationer. I maj 1972 dödades 26 personer och sårades mer än 70 vid ett angrepp med kulsprutepistoler och handgranater mot Tel Avivs flygplats. Två terrorister dödades vid angreppet och en tredje greps. I juli 1973 kapade JRA-medlemmar bl.a. ett JAL-plan på linjen Paris-Tokyo och gav order om att flygplanet skulle flyga till Libyen. En terrorist dödades i samband med att passagerarna befriades. I januari 1974 angrep JRA-medlemmar ett oljeraffinaderi i Singapore. Besättningen på en färja togs som gisslan under en vecka i Singapores hamn. Efter det att de palestinska gerillamän, som var med här, ockuperat den japanska ambassaden i Kuwait så lämnade den japanska regeringen gruppen i Singapore fri lejd till Kuwait. I maj 1974 exploderade en hemmagjord bomb i flygbolaget JAL:s lokaler i Västberlin. Omfattande materiella skador uppstod. I september 1974 hölls elva personer som gisslan på franska ambassaden i Haag för att befria en JRA-medlem som fängslats i Paris. I inledningsskedet till den ockupationen sårades två polismän. I augusti 1975 ockuperades det amerikanska konsulatet och den svenska ambassaden i Kuala Lumpur. 53 personer hölls som gisslan i 79 timmar. En polisman skadades av en pistolkula. Jag går nu över till att besvara herr Jörn Svenssons interpellation. Herr talman! Herr Svensson i Malmö har frågat mig dels vilken typ av bevisning som ligger till grund för utvisning enligt terroristlagen, dels vilka förhållanden som räknas som så belastande att en person anses böra utvisas, dels ock vilka länders polismakt som förser de svenska myndigheterna med uppgifter i dessa ärenden. Terroristlagens syfte är att minska riskerna för att vårt land blir skådeplatsen för internationella terroristdåd. Den ger under vissa speciella förutsättningar möjligheter att ingripa med särskilda åtgärder. Den tar sikte enbart på sådana utlänningar som tillhör eller verkar för grupper och organisationer som hänsynslöst använder våld för politiska syften även mot oskyldiga människor i ffrämmande land och därför kan befaras göra detta också i Sverige. Frågan om förutsättningarna för ingripande med stöd av terroristlagen stod i centrum för diskussionen vid lagens tillkomst. Det gällde å ena sidan att få en så effektiv lagstiftning som möjligt och å den andra att tillgodose rimliga rättssäkerhetskrav. Med hänsyn till de faror som hotar från den internationella terrorismen ansåg regeringen att en utlänning inte rimligen bör få vistas inom våra gränser om han tillhör eller verkar för en terroristorganisation. I fråga om kravet på bevisning för att någon hör hemma i en sådan grupp eller organisation, ansåg regeringen att de uppgifter som läggs till grund för ett avlägsnandebeslut naturligtvis måste vara kontrollerade. Riksdagen delade regeringens uppfattning om kravet på bevisning. När ett ärende om utvisning enligt terroristlagen aktualiseras förordnas alltid ett offentligt biträde för utlänningen. Därefter hålls alltid förhör, varvid biträdet får vara med. Vid förhöret och i övrigt genom biträdet får utlänningen del av alla uppgifter som finns i ärendet, men det kan inte alltid avslöjas varifrån uppgifterna kommer. Utlänningen får på så sätt möjlighet att bemöta de misstankar som finns mot honom. Regeringen gör därefter en bedömning av hela det material som på detta sätt har tillförts ärendet. De krav som ställdes upp som förutsättning för ingripande mot en utlänning ansågs nödvändiga mot bakgrund av de utomordentligt allvarliga förhållanden som föranledde lagens tillkomst. Hittills har emellertid lagen tillämpats endast på utlänning som vid en individuell prövning har bedömts vara beredd att medverka till terroristhandlingar. Därmed har i praxis införts ett personligt rekvisit. Detta föreslås nu bli infört som en ytterligare förutsättning för ingripande enligt terroristlagen. Det personliga rekvisitet får anses vara uppfyllt om utlänningen tidigare har medverkat i terroristhandlingar eller är misstänkt för sådana. Detsamma gäller om någon har en ledande ställning i en terroristorganisation eller om han deltar mera aktivt i dess verksamhet. Fall kan dock tänkas där enbart medlemskap i en organisation måste bedömas vara tillräckligt för att ett ingripande bör ske enligt lagen. Detta är fallet om organisationen ålägger medlemmen att medverka i terroristhandlingar. Terroristorganisationerna arbetar internationellt. Baader-Meinhof har utfört terroraktioner förutom i Västtyskland i Sverige och Frankrike. Japanska röda armén har utfört dåd i många länder, bl.a. Israel, Libyen, Kuwait, Västtyskland, Frankrike och Holland. Det finns vidare oroande uppgifter om att terroristorganisationerna har börjat samarbeta. Det är därför nödvändigt med ett intensivt samarbete mellan länderna för att söka förhindra nya terroristdåd. Ett fortlöpande utbyte av informationer sker direkt mellan myndigheter i olika länder. Självfallet lämnas upplysningar också inom ramen för det internationella polissamarbete som huvudsakligen bedrivs inom ramen för Interpol. Herr talman! Till målen för vår invandrarpolitik hör också att vi skall verka för samverkan, solidaritet, mellan majoritetsbefolkningen och minoritetsgrupperna i Sverige. Det målet kommer att ställa stora krav på oss alla i det offentliga livet, på arbetsplatserna, i skolorna och bostadsområdena. Vi kan se av ockupationerna i Holland just nu hur några få terrorister, som hänsynslöst angriper oskyldiga människor, också medverkar till att framkalla hat mot en hel befolkningsgrupp. Vi måste med all kraft hindra de fåtaliga extremisterna från att sabotera en framåtsyftande invandrarpolitik. Vi måste hindra de fåtaliga extremisterna från att lägga bränsle på reaktionärernas eld. Vi måste med all kraft värna människornas trygghet mot terroristorganisationernas hänsynslöshet och förakt för människovärdet.

Herr talman! Artigheten bjuder ju att jag skall tacka statsrådet för interpellationssvaret. Dock är min tacksamhet något begränsad av att svaret har mycket litet samband med de frågor jag har ställt och i stället karakteriseras av att statsrådet har svarat på helt andra saker — som jag förstår för att komma ifrån en del kinkiga frågeställningar. Statsrådet gör först en politisk plädering för terroristlagens allmänna nödvändighet, något som inte alls står i samband med de av mig ställda frågorna. Därefter ingår hon något på den formella proceduren, vilket är tacknämligt i och för sig men som jag heller inte har ställt någon fråga om. Sedan ingår statsrådet på en redogörelse för rekvisitet. Det är i och för sig intressant, men är något som jag också kan läsa mig till i texterna och i och för sig inte behöver besvära ett statsråd med. Jag noterar bara att statsrådet byter ut terroristlagens terminologi i sin redogörelse. Hon säger att det personliga rekvisitet är uppfyllt om utlänningen medverkat i terroristiska handlingar eller är misstänkt för sådana. Det sista ledet ger ett helt felaktigt intryck. Som bekant kräver inte rekvisitet misstanke i kriminallagstiftningens klassiska mening. Det kräver endast att grundad anledning finns till antagande. Det är alltså en lägre form av misstanke. Att terroristlagen tillåter denna form av okvalificerat misstänkande är en av dess allvarligaste brister, betecknande just för dess karaktär av undantagslag. Statsrådet använder mot den bakgrunden ett vilseledande uttryckssätt, som får rekvisitet att framstå som mer kvalificerat och bättre än det i verkligheten är. Hur som helst har statsrådet kanske med sin redogörelse för rekvisitet nödtorftigt besvarat min fråga nr 2 i interpellationen. Den egentliga kärnfrågan ligger emellertid i min fråga nr 1: Vilken typ av bevisning ligger till grund för utvisning enligt terroristlagen? Den frågan har statsrådet inte alls berört i svaret. Här ligger ju den avgörande punkten. Lagen tillåter en indiciebevisning, som är långt slappare än i alla andra rättsliga sammanhang. Den tillåter att man använder uppgifter, som kan tolkas som fullständigt harmlösa men som också kan tolkas som en möjlig belastning. Såvitt jag förstår har man ingen logisk princip för att fastställa om en frambragt omständighet med övervägande sannolikhet är belastande eller om den med övervägande sannolikhet är harmlös och saknar bevisvärde och relevans. Såvitt jag förstår framkommer också en annan risk med lösliga och odefinierade indicier av den här typen. Genom att man inte gör någon på fasta kriterier grundad värdering av varje indicium för sig kan alltså flera oriktiga eller flera harmlösa uppgifter få allvarliga konsekvenser för den anklagade. En anhopning av i sig själv harmlösa uppgifter eller dubbelbottnade rykten har inte större beviskraft i verkligheten än vad varje sådan uppgift har för sig. Men praxis vid tillämpningen av terroristlagen tillåter utan svårighet detta skenbara sätt att stärka bevisningen. Häri ligger som var och en ser en klar frestelse att fabricera rykten eller att ge harmlösa omständigheter en medvetet subjektiv framställning. Herr talman! Vi får här i kammaren enligt reglerna inte diskutera enskilda domar eller förvaltningsbeslut. När jag nu ingår på några konkreta illustrationer av hur det går till i praktiken sker det därför uteslutande för att belysa en viss praxis allmänt och i princip. Jag ingår här inte på själva de beslut som togs i de fall från vilka faktaillustrationerna är hämtade och bedömer sålunda inte dem såsom ämbetshandlingar. Vad var det som ansågs vara tillräcklig bevisning i de här praktiska fallen? För det första: En misstänkt påstods ha besökt staden Bagdad vid en viss tidpunkt. Man frågar sig vad det egentligen skulle tyda på. Var det misstänkt bara därför att han besökt ett arabiskt land? Om han nu misstänktes besöka ett arabiskt land för att träffa terrorister — något som aldrig kunde visas i det konkreta fallet — hade det då inte varit mycket mer praktiskt om denna kontakt hade etablerats på något mindre omständligt sätt än genom denna resa? Nu lyckades den misstänkte påvisa att han inte hade befunnit sig i Bagdad vid den uppgivna tidpunkten, och därmed var detta s.k. bevis ur världen. För det andra: Om en annan misstänkt påstods att han hade haft besök av en ledande person från den japanska Röda armén. Det påståendet kunde inte av uppgiftslämnarna preciseras i tid och rum. Man nöjde sig med att hävda att besöket skulle ha skett under maj månad. Det är klart för var och en att ett påstående av denna opreciserade art blir för en misstänkt ytterst svårt att komma åt. För utan preciseringar av det slag jag nämnde kan man i de flesta fall aldrig frambringa någon tillstymmelse till alibibevisning. För det tredje: Det gjordes gällande att tre japaner skulle ha kommit till Stockholm för att etablera kontakt med en misstänkt. De tre utpekade japanerna hade uppenbarligen någon form av beröring med Röda armén. Men just därför greps de vid inresan och avvisades omedelbart. Man frågar sig: Hur kan det då finnas någon grund för påståendet att deras avsikt var att ta kontakt med de misstänkta i Sverige? Mig veterligt gjordes aldrig gällande att de hade haft någon breveller telefonkontakt med de misstänkta. Det gjordes heller inget försök att låta dem passera in i landet under hemlig bevakning, i avsikt att eventuellt avslöja om de tog kontakt med de misstänkta eller med vem de tog kontakt. Vad som kvarstår av detta s.k. indicium tycks alltså bara vara att terroristerna sökte ta sig in via Stockholm och att de misstänkta råkade vara bosatta i samma storstad, som har ca en miljon invånare. Fru Leijon, vad är det för sorts bevisföring? För det fjärde: Mot en misstänkt anfördes att han utvisats från ett annat land tidigare. Han uppgavs där ha haft kontakt med en annan japan, en kontakt med vilken utvisningen från det landet alltså motiverades. Det anmärkningsvärda var emellertid att den utpekade kontakten var en professor, aktiv i den japanska Vietnamrörelsen, som över huvud taget aldrig haft något att göra med någon terroristisk organisation. Han är f.ö. en i japanska sammanhang såvitt jag känner till tämligen välkänd vietnamaktivist. Men detta oriktigt grundade beslut i ett annat land togs alltså upp i materialet mot de båda misstänkta i Sverige. För det femte: Det gjordes gällande att den ene misstänkte hjälpt en landsman på sätt som stred mot gällande passbestämmelser. Den som mottog hjälpen var en person som påstods ha beröring med Röda armén, men detta förhållande kunde utöver det raka påståendet icke bestyrkas med några som helst särskilda indicier. Källan varifrån detta påstående härrörde redovisades icke för den misstänkte, som dessutom helt förnekade att han skulle ha förhjälpt någon medlem av Röda armén på det angivna sättet. I vederbörlig mening är alltså endast styrkt ett brott mot passbestämmelserna, som den misstänkte f. ö. också i det här fallet öppet vidgick att han hade begått. Men det kan inte grunda utvisningsbeslut enligt någon svensk lag. Detta, herr talman, är alltså det skäligen ynkliga underlag som i praxis kan leda till utvisning enligt terroristlagen! Jag ber kammaren jämföra detta underlag med vad statsrådet har anfört om rekvisiten för utvisning. Enligt rekvisiten skall den misstänkte tidigare ha medverkat i terroristiska handlingar eller vara misstänkt för sådana eller ha en ledande ställning i en terroristisk organisation eller vara medlem i en sådan, i fall där detta innebär åläggande för medlemmen att medverka i terroristiska handlingar. Det är den bild som redovisas utåt. Av mig anförda exempel på praxis visar att utvisning uppenbart kan företas utan att någon enda av dessa delar i rekvisitet behöver vara uppfylld. Jag frågar: Anser statsrådet att denna praxis stämmer med lagstiftarens uttalade avsikter och med rättsstatens principer?
Herr talman! Jag kan hålla med herr Svensson på en punkt: att vi inte helt har följt den nuvarande terroristlagens bestämmelser. Men vad vi har gjort är, som jag har sagt tidigare i dag, att vi har tillämpat den mera restriktivt än vad vi skulle ha kunnat göra. Vi har alltså tillfört — i praxis! — ett personligt rekvisit som vi nu föreslår också skall komma in i själva lagstiftningen. Herr Svensson i Malmö gjorde gällande att jag vill vilseleda folk genom att använda ordet ”misstänkt” här. Som herr Svensson själv sade alldeles i slutet på sitt anförande räknade jag upp en rad olika fall då det personliga rekvisitet får anses vara uppfyllt. Herr Svenssons hjärta blöder tydligen för två personer som två olika regeringar, oberoende av varandra, har funnit tillhöra en terroristorganisation. Herr Svensson använder sig av en debatteknik som är helt omöjlig i den här kammaren. Jag har ingen möjlighet att här redovisa handlingar som är hemligstämpade — detta har jag förklarat många gånger tidigare. Det är inte någon särskilt angenäm uppgift att inte kunna lägga alla papper på bordet. Att vi inte kan göra det beror på att vi inte vill skapa underlag för nya terroristhandlingar. Var herr Svensson har fått sina uppgifter ifrån om vilket material som ligger till grund för olika beslut som har fattats enligt terroristlagen vet jag inte, men jag kan i alla händelser inte diskutera de besluten eller dessa olika uppgifter. Det finns ingen som helst grund för att vi skulle behöva ändra vår uppfattning efter det som har hänt sedan dessa två japaner — som det uppenbarligen talas om här hela tiden — utvisade från Sverige. När vi har bedömt de båda fallen har vi använt oss av en mycket restriktiv prövning, och vi har hela tiden sett till individerna själva. Jag skulle avslutningsvis vilja beröra en sak, eftersom den tillhör ärendet och fru Kristensson tog upp den förut. När vi diskuterade en av dessa utvisningar i våras — det gällde bara ert fall, eftersom vi inte hade behandlat mer än ett fall då — låg Baader-Meinhof-aktionen precis bakom oss. Men det är inte på grund därav som vi sedan har ändrat uppfattning i det här fallet. Fru Kristensson ville att vi mot bakgrund av en annan terroristorganisations aktiviteter helt allmänt skulle bli mera restriktiva, vilket jag motsatte mig. Men det har under mellantiden kommit fram nya saker som har gjort att vi har ändrat uppfattning från hösten 1974 till hösten 1975 beträffande en av dessa båda personer.

Herr talman! Jag har ingenting emot att någon skarpt angriper mig i sak eller mot att någon är spydig eller elak personligen — det hör till det som man får acceptera i debatten, och det är ofta det som ger den dess krydda. Jag måste erkänna att jag inte heller själv känner några restriktioner i det avseendet. Men nog må väl ändå statsrådet Leijon begränsa sig litet grand när hon börjar sin vinkling av detta rättsproblem med att insinuant låta påskina att mitt hjärta skulle blöda för terrorister och försöka göra gällande att jag skulle ha någon välvillig inställning till eller skulle önska ett allmänt slappt förfarande mot personersom bedriver sådan kvalificerad kriminell verksamhet. Jag reagerar skarpt mot det. Jag har icke tagit upp frågan från den utgångspunkten utan sett den som ett rent rättsfall, oavsett om personerna i fråga är sympatiska eller osympatiska. Jag har tagit upp detta som en illustration till en teknisk praxis och ställt frågor i anslutning till det. Är denna tekniska praxis tillfredsställande ur allmän rättssäkerhetssynpunkt och stämmer den överens med de avsikter som regeringen själv och lagstiftaren, riksdagen, har angett för vad som skall krävas innan en person blir föremål för så pass vittgående åtgärder som det är fråga om här? Det är inte så att hjärtat skall blöda för dem som rättmätigt kan drabbas av repressalier, utan sinnet skall i stället vara uppmärksamt på den marginal av godtycke som kan ligga i att rättspraxis eventuellt är slappare än vad som har föreskrivits av lagstiftaren. Det är detta principproblem vi diskuterar, och jag undanber mig alla insinuationer om att jag skulle sympatisera med personer som bedriver terrorism. Låt mig för att underlätta för statsrådet Leijon att föra den rent rättsliga diskussionen säga så här. Låt oss helt bortse från verklighetsförankringen, det förhållandet att jag har hämtat principiella exempel från vissa praktiska rättsfall. Det är något som man naturligtvis måste göra.

Jag ställer alltså frågan rent i princip, och vi behöver inte nämna Kitagawa, Shimada eller något annat namn i sammanhanget.
Herr talman! Jag är medveten om att det tillkommit någon ny upplysning som gjorde att regeringen verkligen fann anledning att verkställa beslutet om utvisning av den japanske terroristen. Vad jag allmänt ville säga var att jag inte tycker att regeringens hållning i dessa utvisningsfrågor varit särskilt bestämd. Man har i vissa fall beslutat om utvisning men samtidigt också att denna inte skulle verkställas. Jag hyser den förhoppningen att man efter det klara uttalande som justitieutskottet har gjort och som inrikesutskottet har ställt sig bakom i fortsättningen skall visa restriktivitet när det gäller att behålla terrorister i vårt land. Det tycker jag skulle vara en stor fördel. Jag ställde vidare en fråga till statsrådet om den konstitutionella nödrätten, som jag inte fått något svar på.
Herr talman! Frågan om konstitutionell nödrätt ligger inte i första hand på mitt bord, men såvitt jag är underrättad pågår ingen översyn av det problemkomplexet. Låt mig sedan säga att jag verkligen hoppas att fru Kristensson inte menar att vi när det gäller terroristlagstiftningen i fram tiden inte skall ta några som helst hänsyn till om människor av politiska skäl måste stanna i vårt land. Självfallet är de ärenden som gällt terroristlagen och där vi inte har verkställt beslutet relativt många i förhållande till det totala antalet fall. Där har personerna i fråga varit att betrakta som politiska flyktingar, och det kan aldrig bli fråga om att dessa personer, även om de har begått avskyvärda terroristdåd, skall skickas tillbaka till sina hemländer. Herr Svenssons fråga är formulerad på ett sådant sätt att jag inte tänker besvara den.

Herr talman! Det senaste beslutet var kanske klokt ur statsrådets synpunkt. Jag skall inte ta upp till diskussion vad fru Kristensson här sade. Hennes benägenhet att hellre fälla än fria är alltför väl dokumenterad här i kammaren i en mängd debatter om rättsförhållanden.

Låt mig så gå över till en annan fråga, som jag hoppas att statsrådet Leijon visar något större benägenhet att svara på. Det är en fråga som jag ställde i samband med interpellationen och som inte är direkt upptagen i svaret; den är besvarad i mycket allmän form. Frågan gäller tillförlitligheten av uppgifter från främmande länders polismakter.

Jag vill ha litet mera preciserade kommentarer till frågan om denna polisiära upplysningsverksamhet, som spelar så stor roll när det gäller både japaner och andra.
Herr talman! Jag skulle till statsrådet Leijon vilja säga att vi i utskottet självfallet har menat att det ankommer på regeringen att i varje särskilt fall göra en bedömning av om en presumtiv terrorist bör få stanna i vårt land. Naturligtvis avsåg jag med mitt inlägg inte att säga att varje terrorist skall utvisas ur landet; man måste ju hela tiden pröva. Vad vi emellertid har velat understryka är att man måste iaktta stor restriktivitet när det gäller att behålla terrorister här i landet, så att det inte uppfattas som en fristad för dessa personer. Vi skall ändå komma ihåg att det ofta är fråga om kallhamrade människor som inte skyr några medel, inte ens när det gäller att mörda helt oskyldiga personer för att uppnå vissa politiska syften. Det hade kanske varit lämpligt om herr Svensson i Malmö, när han gjorde sin grava beskyllning mot mig att jag hellre brukar fälla än fria, åtminstone hade besvärat sig med att ge något exempel på detta.

Herr talman! Det förslag till utlänningslag som nu behandlas innehåller i vissa avseenden mycket grannlaga och principiellt känsliga frågor. De ändringar i den befintliga utlänningslagen som nu föreläggs riksdagen och som inte har anknytning till terroristlagen har genomgående den inriktningen att de ökar rättssäkerheten för och fastlägger en humanare syn på invandraren. Det gäller inte minst skyddet för flyktingar. Lagförslaget utvidgar kretsen av invandrare som får skydd i Sverige. Det gäller människor som på grund av politiska förhållanden i hemlandet inte vill återvända. Statsrådet Leijon har utvecklat detta ytterligare, och jag kan instämma i vad hon sade i detta avsnitt av sitt anförande. Tillåt mig nämna några punkter som har varit grundläggande för centerpartiets inställning att helt ansluta sig till den föreliggande propositionen. Besvärsordningen görs mycket förmånligare för invandrare. Preskriptionsrätt införs beträffande beslut om avlägsnande m.m. Förutsättningarna för användande av tvångsmedel preciseras i lagen. Tidsbegränsning av förvarstagande är en annan viktig förbättring av rättsskyddet för berörd utlänning. Vi arbetar nu, herr talman, under tidspress, och därför skall jag inte vidare utveckla min syn på dessa och andra punkter. Statsrådet Leijon har också varit inne på detta område och utvecklade resonemanget, som jag tyckte, mycket bra. Jag kan instämma i vad hon sade även i detta avseende. Den fråga som föranlett delade meningar i utskottet och här i kammaren gäller att den s.k. terroristlagen inarbetats i utlänningslagen, att utländska terrorister förs in under en speciell lag och att det finns risk för en för vidsträckt tillämpning av denna lag. Fru Kristensson betecknade dessa problem som ett juridiskt dilemma. Jag tycker att det är en mycket välfunnen formulering. Terroristlagen, som vi från centerns sida anser vara befogad i nuvarande situation både här hemma och utomlands, berör endast utlänningar som kommer in i vårt land för att begå svåra våldsbrott, riktade mot såväl svenska medborgare som invandrare. Fru Kristensson hade ett resonemang om skälen för och emot att lagen skulle infogas i utlänningslagen. Hon kom till sist fram till att skälen för ett infogande av terroristlagen i utlänningslagen övervägde. Vi har funnit detsamma, och vi finner också att det är ett nära samband mellan utlänningslagen och det syfte som terroristlagen djupast har, nämligen att skydda människor för våld. Den omständigheten att terroristlagen infogats i utlänningslagen innebär inte att den humana synen och tilllämpningen av lagen påverkas negativt. Jag tycker att det är viktigt att slå fast detta. Händelser ute i världen och även i vårt land visar att vi under överskådlig tid kommer att behöva skydd mot våldshandlingar, riktade mot både svenskar och invandrare, av terroristgrupper och världsomspännande terroristorganisationer. Sprängningen och morden på tyska ambassaden här i Stockholm i våras samt tågkapningen och ambassadockupationen i Holland just nu är varnande exempel. Statsrådet Leijon räknade upp en rad andra exempel. Med hänsyn till åtgärder mot terrorister i andra stater och med hänsyn till våra internationella förpliktelser framstår det enligt min mening som en skyldighet också för Sverige att se till att vårt land inte blir en tillflyktsort och ett aktionsområde för terrorister. De särskilda tvångsmedel som enligt terroristlagen kan tillgripas mot en presumtiv terrorist om han beviljas asyl i vårt land behålles i en särskild tidsbegränsad lag. De viktiga besluten om terrorister ankommer också i fortsättningen på regeringen. Statsrådet Leijon redovisade handläggningsordningen och utlänningars möjligheter att tillvarata sin rätt. Den beskrivningen tycker jag är rimlig intill dess vi närmare har utrett frågorna genom den utredning som skall komma till stånd. Ändå måste man på detta område vara mycket aktsam vid handläggningen och bedömningen av de enskilda fallen. Den parlamentariska kontrollen är viktig i dessa sammanhang. Det innebär inte att man behöver misstänka en regering för felaktig handläggning — det är en grundläggande principfråga. För att garantera parlamentarisk insyn och kontroll skall regeringen årligen i skrivelse till riksdagen redovisa hur terroristlagen tillämpas. De farhågor för risken av en alltför vidsträckt tillämpning av tillägget ”eller eljest” , som uttalats i folkpartireservationen och av herr Nyquist tidigare här i dag, bör bl.a. genom denna parlamentariska kontroll kunna undanröjas. Lagrådet har lämnat den föreslagna lagen utan erinran. Den parlamentariska kontrollen av terroristlagen, det föreslagna tillämpningsområdet för lagen och den omständigheten att besluten ligger hos regeringen innebär enligt vår mening en rimlig avvägning mellan effektivitetsoch rättssynpunkter. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Anledningen till att jag tar till orda i det här ärendet är dels att jag har väckt en motion tillsammans med ett par andra moderater, dels att jag i invandrarverkets styrelse har deltagit i den praktiska tillämpningen av den lag som vi nu behandlar. Det gäller ju ändringar i utlänningslagen, ändringar som enligt utskottet är så omfattande att det kan ifrågasättas om inte den nuvarande lagen borde ha ersatts med en helt ny. Utskottet anför att regeringen har varit medveten om detta och i oktober utfärdat direktiv för en översyn som skall leda fram till en helt ny utlänningslag. Jag tycker det hade varit riktigare att säga att regeringen har blivit medveten. I januari i år väckte vi en motion i vilken vi bl.a. hävdade att lagen borde bli föremål för en samlad översyn med sikte på förslag till en ny lag. En ändrad praxis har nämligen medfört att lagen i dag inte uttrycker de handlingslinjer som gäller för vår invandringsoch flyktingpolitik. Detta borde också regeringen för länge sedan ha insett och tidigare ha beslutat om en omarbetning. Motionen föranleder inte nu någon åtgärd, säger utskottet, men den har självfallet ändå fyllt en uppgift. Det är emellertid inte nog med att det finns en lag, det måste också finnas möjligheter att tillämpa den i praktiken. Jag tänker då framför allt på tillståndsfrågor av olika slag. Tillståndsbyrån på statens invandrarverk handlade under budgetåret 1974/75 omkring 94000 ärenden. Det innebär någon minskning i jämförelse med året förut, men i stället har antalet arbetskrävande ärenden ökat betydligt. Ärendebalansen uppgår till ca 8 000. Detta, säger verket i sin anslagsframställning för nästa år, är inte acceptabelt och innebär i sig en betydande extra arbetsbelastning genom att folk i stor utsträckning ringer och frågar angående icke avgjorda ärenden. Balansen av kvalificerade ärenden, dvs. sådana ärenden som gäller avlägsnande samt remisser från regeringen, var den 1 juli 1974 till antalet 493, ett år senare 100 fler och i november i år 940, alltså en fördubbling på drygt ett år. Att balansen ökar på det här sättet beror ju inte bara på att ärendena blir fler och svårare. Personalomsättningen på tillståndsbyrån har medfört och kommer att medföra stora svårigheter. Det tar ungefär ett år att lära upp en handläggare av sådana här ärenden. Väl upplärda slutar många, nya måste anställas och upplärning stjäl mycket tid från erfarna handläggare. Verket anför att av byråns 30 handläggare kommer minst 20 att ha en anställningstid understigande två år vid utflyttningen till Den här utflyttningen medför hart när oöverstigliga svårigheter för verket. Det är väl en sak att förlägga nya statliga verk till landsorten, men att flytta ut ett verk som befinner sig i ett uppbyggnadsskede och som dessutom har fått sig pålagt mängder av nya uppgifter är minst sagt oansvarigt. Jag tycker att det skulle vara klädsamt om man från regeringens sida erkände sitt misstag åtminstone när det gäller invandrarverket. Men inte bara invandrarverket har svårigheter och brist på personal. En hel del utredningsarbete faller på polisen. Här i Stockholmstrakten tycks just nu Huddingepolisen ha de flesta utlänningsärendena, och där har man bara halv styrka. Detta medför att man inte kan ta itu med ett ärende förrän fyra månader efter det att ärendet har kommit in. Utredningen tar sedan en rundlig tid, och därefter går ärendet till invandrarverket, där det också tar tid. Stockholmspolisen har vidare personalproblem. För att få en utredning kompletterad med vissa uppgifter är det nu tre månaders väntetid. Och eftersom de flesta avslag redan överklagas och offentligt biträde utses går ytterligare några månader vid behandlingen av dessa tillståndsärenden, som det är så viktigt att få avklarade så snabbt som möjligt. Anser verkligen det ansvariga statsrådet att detta är en tillfredsställande ordning? Kan inte statsrådet tala med justitieministern, så att han ser till att polisen får betydligt bättre utredningsresurser? I vår moderatmotion som jag tidigare nämnde begärde vi också att regeringen skulle lägga fram förslag om att inrätta ett samrådsorgan i flyktingfrågor. Vi pekade på att flyktingfrågornas ändrade karaktär motiverar en översyn av myndigheters och andra instansers handlingsberedskap, eftersom samma mönster för handläggningen av frågor om uttagning, överföring och mottagande av flyktingar har gällt ända sedan början av 1950-talet. Jag har senare från statsrådet Leijon som svar på en framställd fråga fått veta att man i departementet överväger de här frågorna, och utskottet utgår därför ifrån att också frågan om inrättande av ett särskilt samarbetsorgan kommer att prövas. Jag är naturligtvis glad över att det så småningom kommer att hända något även på detta område, även om man inte vet hur länge det kommer att dröja. Men motionen har kanske ändå hjälpt till att skynda på ärendet. I propositionen behandlas också framställningar från Socialdemokratiska kvinnoförbundet och Solidaritetskommittén för politiska flyktingar, vilka önskar att en civilt tillsatt nämnd skall handha förhör och undersökning av flyktingar samt frågor om politisk asyl. Föredragande statsrådet är klok nog att inte ansluta sig till den uppfattningen utan har där lyssnat på de synpunkter som framförts av rikspolisstyrelsen och invandrarverket. Däremot nämns inte i propositionen den skrivelse som Landsorganisationen har tillställt arbetsmarknadsdepartementet och följaktligen inte heller invandrarverkets remissvar. Den skrivelsen väckte på sin tid, dvs. förra hösten, ett visst uppseende till följd av sitt innehåll. LO skrev bl.a.: ”I första hand har yrkanden framställts om att de fackliga organisationerna blir hörda vid prövning av frågor rörande politisk asyl. Bakgrunden till detta krav står att finna i det förhållandet, att utlänningar som ansökt om arbetstillstånd men fått en sådan ansökan avstyrkt av den fackliga organisationen och avslagen av den centrala utlänningsmyndigheten ändock kunnat erhålla arbete utan att bryta mot gällande regler. I de fall en ansökan om ordinärt arbetstillstånd avslagits har i flera fall berörda utlänningar hos myndigheterna anmält behov av asyl av politiska skäl.

Är det också statsrådets Leijons uppfattning? Det skulle vara intressant att höra varför skrivelsen inte finns upptagen i propositionen och vad statsrådet har för synpunkter på den. Herr talman! Jag har inte något yrkande.

Herr talman! De föreslagna ändringarna i byggnadslagen syftar till att i avvaktan på ett aviserat näringspolitiskt program för skogsnäringen skapå regler som hindrar att anspråken på skogsråvara ökar i sådan utsträckning att förutsättningarna för att arbeta fram ett sådant program rubbas. Även om de beräkningar som i dag finns över den totala virkestillgången är preliminära, pekar de på att tillgången på skogsråvara från ett uthålligt bedrivet skogsbruk blir den begränsande faktorn för skogsindustrins expansion. Skogen och skogsindustrin intar en nyckelställning i vårt näringsliv, och därför är det ett nationellt intresse att vi hushållar med denna tillgång på ett sådant sätt att näringens och därmed landets långsiktiga intressen tillvaratas. I propositionen föreslås för att nå detta syfte några ändringar i byggnadslagens 136 a §. Denna paragraf tillkom ursprungligen som ett medel att pröva lokaliseringen av viss miljöförstörande industri i samband med att man 1972 angav riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen. Vid behandlingen av energipropositionen i år har denna paragraf ändrats till att avse även prövning ur energisynpunkt plus tillkomsten av prövningen som sådan. Nu föreslås att även hushållningen med träfiberråvara skall vara prövningsgrund för tillkomst och lokalisering. Den föreslagna prövningsgrunden är liksom hela prövningssystemet provisorisk i avvaktan på 1973 års skogsutrednings slutliga redovisning av sina virkesbalanser och därpå grundade förslag till ett mera långsiktigt program för skogsnäringen. Prövningssystemet skall omfattas av en aviserad reformering av byggnadslagstiftningen. Den nuvarande 136 a § har när det gäller skogsnäringen tillämpats på 141 ett sätt som ligger den nu föreslagna paragrafen mycket nära. Lagrummets användbarhet har emellertid haft begränsningar. Förutsättningen är att företaget är av väsentlig betydelse för hushållningen med mark och vatten samt energi, vilket i praktiken torde ha inneburit att utbyggnader utanför de områden som omfattas av den fysiska riksplaneringens riktlinjer inte kunnat prövas med stöd av detta lagrum. Den nu föreslagna lagtexten reglerar prövning dels av nyanläggning, dels av ökning av råvaruförbrukningen i pågående verksamhet oberoende av anledningen till ökningen. I propositionen nämns — och under utskottsbehandlingen har ytterligare redovisning härom lämnats — att skogsindustrins samarbetsutskott träffat en frivillig överenskommelse som även redovisats för industriministern. Överenskommelsen innebär i korthet att parterna förbinder sig att inte genom utbyggnad eller på annat sätt öka sin råvaruförbrukning över 1973 eller 1974 års nivå. Detta skall gälla under tiden fram till den 1 januari 1978, dvs. den tidpunkt då ett samlat skogspolitiskt program skall redovisas. Skogsindustrins initiativ dokumenterar en vilja att medverka till en ur samhällssynpunkt både lämplig och önskvärd hushållning med skogens och skogsindustrins resurser. Utskottet har dock, i denna del, enats om att prövning av nyanläggning genom ett frivilligt åtagande inte helt kan ersätta en prövning enligt lagstiftningens enhetliga regler. Dessutom kan redan nu, som jag tidigare nämnde, lagprövning avse en avsevärd del av utbyggnaderna. I syfte att erhålla för alla företag likformiga regler och möjliggöra ur samhällssynpunkt önskvärda översiktliga bedömningar, har man stannat för att i lagparagrafen införa träfiberråvara som prövningsgrund. Även sänkningen av gränsen för den generella prövningen när det gäller sågverkens årsproduktion från 50 000 m” till 5 000 m” mätt i sågade trävaror har man i enighet godtagit, främst med tanke på dessa enheters regionalpolitiska betydelse. Det bör i det här sammanhanget nämnas att 85 96 av landets sågverk har en produktion som faller under denna gräns, medan 90 96 av virkesförbrukningen sker i större sågverk och följaktligen kommer att omfattas av prövningstvånget. När det gäller förslagets andra del, ökning av råvaruförbrukningen, har utskottet emellertid inte kunnat enas. Även här biträder utskottets majoritet, visserligen med marginella ändringar, propositionens förslag om en generell prövningsplikt för förhållandevis små ökningar av råvaruförbrukningen, oberoende av orsaken. Reservanter från centerpartiet och folkpartiet har i stället valt att ta fasta på den samlade skogsnäringens erbjudande att frivilligt begränsa råvaruförbrukningen till något av årsförbrukningsnivån 1973-1974 under en tid av två år. Denna överenskommelse har samma syfte som lagförslaget. Insikten om begränsningens nödvändighet finns i mycket hög grad hos den berörda industrin. Vad det ytterst gäller är ju att på lång sikt trygga förutsättningarna att hävda sig på den internationella marknaden, och det gör man inte genom att bygga ut en dyrbar överkapacitet eller genom uttag ur skogen som skulle innebära att man ”sågar av den pinne man sitter på”. Det främsta skälet att avslå regeringens förslag i denna del är av principiell natur. Det kan inte vara rimligt, det är rent av stötande att införa en detaljreglering med så här långtgående styrning. Utöver det principiella skälet finns en rad sakliga skäl som skulle medföra betydande svårigheter för industrins drift, planering och även för dess marknadsföring. Det ”spelrum” för ökning av råvaruförbrukningen som tillåts är satt till 10 000 m”, eller med den ändring som utskottsmajoriteten gjort till 196 upp till 20000 m” för anläggningar som konsumerar över 1.000 000 m” om året. Den kvantitet som har lämnats utanför det generella prövningstvånget motsvarar för massaindustrins del 2000 ton massa. Det är 1 96 av vad ett av våra större bruk producerar per år, eller tre dagars produktion, och det är den råvarumängd som hela massaindustrin konsumerar på en dryg drifttimme. Förslaget avser den enskilda virkeskonsumtionsenheten. För ett företag med flera enheter innebär detta, för att hålla sig under den angivna prövningsgränsen, att man inte kan differentiera driften med hänsyn till sådana faktorer som översynsbehov, haverier och den aktuella virkesfångstens lokalisering eller av marknadsläget ändrad fördelning mellan massaved och sågtimmer. Majoriteten har även påpekat detta missförhållande, men har inte föreslagit någon ändring — inom parentes kan väl sägas att det med den tid utskottet haft till förfogande inte heller har varit möjligt. Av det följer att lagen om den i dag antas kommer att ha denna brist. Det är visserligen en god illustration till lagens otymplighet, men onekligen ett svårt hinder för rationell drift vid berörda företag. Vad händer t.ex. vid en fabrik där man i december månad kan räkna med risken att till årsskiftet överskrida prövningsgränsen? Ett prövningsförfarande är inte en så snabb affär att den kan klaras på några dagar, som i en sådan situation kan tänkas stå till buds. Följden måste bli störningar i produktionen och de närmast drabbade blir de anställda. En annan följd kan bli att man för att gardera sig för en sådan situation söker tillstånd i ”överkant”. Men hur skall regeringen behandla sådana ansökningar om en meningsfull hushållning skall åstadkommas? Och man bör hålla i minnet att de ansvariga i företagen skall göra sina överväganden under hotet av frihetsstraff i dess yttersta konsekvens. Det är förvånande att utskottsmajoriteten är beredd att biträda ett förslag som i så hög grad försvårar verksamheten för landets, främst ur valutasynpunkt, viktigaste näringsgren. Det hade varit förståeligt om man hade varit i en tvångssituation och inte haft något annat alternativ. Men här har vi alternativ. Det föreligger, som jag sade, ett frivilligt åtagande från industrins sida även på den här punkten. Det frivilliga åtagandets effekter går dessutom längre än lagförslagets. I överenskommelsen utlovar man en förbrukning som inte överstiger den jämförelsenivå jag tidigare angav, och det utan ”spelrum”. Hittills har samråd mellan skogsindustrins företrädare och regeringen skett på ett förtroendefullt sätt. I samma anda har det frivilliga samverkansavtalet utarbetats och redovisats för regeringen redan i maj 1975. Industriministerns reaktion på avtalet har vid flera tillfällen varit positiv. Därför kom förslaget i denna del minst sagt överraskande. Vad har hänt som gör att skogsindustrin, trots redovisade höga ambitioner, inte längre är betrodd att kunna klara av råvaruproblemen under en övergångstid av endast två år? Det får betraktas som unikt att en lagstiftning, som dessutom är av provisorisk karaktär och vars uppenbara nackdelar genom krångel och byråkratisering inte står i rimlig proportion till syftet, vilket är att bevara handlingsfriheten, inför ett långsiktigare avgörande om vars utgångspunkter det i dag inte finns några säkra besked. Herr talman! Slutsatsen för reservanternas del blir att yrka bifall till reservationen 1. Vid bifall till den avvisas en detaljreglering av råvaruförbrukningen, men skapas striktare regler för prövning av utbyggnader genom införande av hushållning med träfiberråvara som grund för prövning av tillkomst och lokalisering.

Herr talman! 136 a § byggnadslagen som medger etableringskontroll och utvidgningskontroll av energislukande industri m.m., är ett lagutrymme som nu återigen kommer till riksdagens bord för att utvidgas och för att ge myndigheterna större möjligheter att nagelfara industrins framtidsplaner. Det kan synas vara naturligt med hänsyn till den energisituation vi nu har, vilken sedan bara några år till viss del karakteriseras av knapphet men också av problem som rör samhällsekonomin. Syftet bakom 136 a §, med den utformning som gäller sedan riksdagsbeslutet i våras, är angeläget vad avser strävan att vid etablering av stora industrier ta hänsyn till hushållningen med våra markoch vattentillgångar samt tillgången på energi. Det var det senare kriteriet som tillkom i samband med energibeslutet i våras. I samband med det beslutet, vilket också innebar att regeringen skulle kunna inte bara påverka lokaliseringen av berörd industri utan också pröva tillkomsten över huvud av viss industri, anförde moderata samlingspartiet i sin motion 1975:2029 att det inte fanns anledning att avvisa tanken på att lokaliseringen av energikrävande verksamhet skulle kunna prövas. Vi ansåg dock att den metod som regeringen valt och som sedan utskottsmajoriteten tillstyrkte gav regeringen alltför omfattande befogenheter att styra utvecklingen inom stora delar av det svenska näringslivet. Vi moderater föreslog en utredning som skulle ge bättre beslutsunderlag än vad propositionen då gav. I synnerhet gällde detta frågan om vilka kriterier som borde väljas för att möjliggöra en prövning. I motionen framfördes bl.a. att ”en lagstiftning i detta hänseende bör få en sådan utformning, att det är möjligt för ett företag, som överväger en energikrävande etablering, att med utgångspunkt i lagtexten bilda sig en uppfattning om sannolikheten för att etableringen skall medges”. Dessa i våras av oss framförda principiella skäl mot en förändring Nr 44 av etableringskontrollen är en utgångspunkt också i dag då riksdagen Fredagen den ånyo skall behandla ett ändringsförslag till den nämnda paragrafen. Någon 12 december 1975 ytterligare studie av kriterier vid prövning enligt lagutrymmet har inte — — skett, men det verkar helt klart att i alla fall bostadsdepartementet, som Andring i byggnadsär huvudansvarigt för regeringsförslaget, nu bara efter att paragrafen i = lagen sin senaste lydelse varit i bruk fyra månader vill få än större möjligheter att nagelfara skogsindustrin. I sammanhanget kan jag inte underlåta att konstatera att det på grund av många viktiga propositioner i slutskedet av höstriksdagens arbete inte varit möjligt att ge denna fråga en ingående behandling. Faktum är att tiden endast medgett ett enda reellt utskottssammanträde, där propositionen kunnat behandlas. Detta bäddar verkligen inte för att vi på sådana här viktiga områden skall kunna få klara och väl grundade regler för näringslivet. Skall vi i framtiden, trots hushållning av mark och vatten och trots på vissa områden en begränsad tillgång på energi, ändå kunna ha en hög sysselsättning och positiv ekonomisk utveckling krävs det att samhällets spelregler för det faktiskt utvecklingsdynamiska näringslivet är klara och ligger fast under en längre tid. Bakgrunden till propositionen, som ju syftar till att förbättra samhällets möjligheter att kontrollera och pröva åtgärder inom skogsindustrin, som kan innebära ökad förbrukning av svensk träfiberråvara, är självfallet omsorgen om en framtida rimlig virkesbalans så att vi skall kunna ha en jämn utveckling av produktion och sysselsättning utan att tillintetgöra våra råvarutillgångar. Det är i detta sammanhang angeläget att göra en allmän näringspolitisk bedömning, där också de mindre industrierna och sågverken skall ha sin givna plats. Om detta är alla överens, men det är sedan en annan fråga om regeringens metoder enligt propositionen verkligen är de rätta och särskilt välmotiverade. Jag har en känsla av att regeringen visat en nästan desperat reaktion på den väldiga överhettning som skogsindustrin uppvisade 1973 och 1974 och den då för tillfället intensivt debatterade skeva virkesbalansen. I sammanhanget bör man dock komma ihåg att så sent som 1973 läxades skogsindustrin upp av den socialdemokratiskt dominerade skogspolitiska utredningen för att den avverkade för litet skog. År 1975 angrips samma industri för att den avverkar för mycket. Man får tacka högre väsen för att vi i alla fall inte ännu har planhushållning i vårt land. Allt talar för att det inte är statsråd och höga myndighetspersoner som vet bäst i sådana här för samhället centrala frågor. Förutom de tidigare nämnda principiella betänkligheterna, som vi moderater har emot propositionen, är det framför allt på två punkter som vi redovisar avgörande invändningar mot regeringens och utskottsmajoritetens snarlika förslag. För det första anser vi att det är fel att hals över huvud störta ut med en så långtgående lagtext som förändringen av 136 a § innebär när det trots allt mycket snart — redan 1977 — från 1973 års skogsutredning 145 kommer att framläggas ett förhoppningsvis bra beslutsunderlag i frågan. I den utredningen studerar man just virkesbalansfrågor, och allt tyder på att vi i framtiden kommer att kunna ha tillgång till rullande virkesbalanser, så att politiker och myndigheter och näringsliv väl känner tillgången på virke inför framtida expansioner. Det vore djupt olyckligt om man, såsom regeringen och utskottsmajoriteten vill, inför en detaljerad reglering av bl.a. skogsindustrins arbete med en omfattande byråkrati som följd, strax innan vi skall få det beslutsunderlag som alla efterfrågar. För det andra är ju det viktigaste skälet mot att nu i detalj lagstifta i frågan att skogsindustrin själv visat sitt ansvar och sin vilja att metodiskt få till stånd en planerad expansion allt efter vad virkestillgången medger, genom att man i en frivillig överenskommelse lyckats åstadkomma ett brett samarbete mellan näringsliv och myndigheter. Överenskommelsen utgår, som herr Åkerfeldt tidigare nämnt, från att 1973 och 1974 givit, till skillnad mot tidigare år, en negativ virkesbalans. Man konstaterar att tillgång till virkesråvara är en förstarangsangelägenhet för både industrin och samhället i övrigt, vilket innebär att överavverkning inte kan accepteras om den skulle inträffa under en längre tidsperiod. I samband med överenskommelsen understryks också vikten av att intensifiera arbetet med att öka det svenska skogsbrukets produktionsförmåga. Intensifierade återväxtåtgärder i samband med avverkning och med utnyttjande av bättre föroch planmaterial, effektivare beskogning av nu förbuskad areal m.m. samt också en ökad forskning om snabbväxande trädslag är några av ambitionerna. Vidare har nämnts vikten av att försöka öka produktmängden ur den givna råvarutillgången samt strävan att kunna utnyttja returpapper maximalt. Själva överenskommelsen går ut på att man arbetar i tre regionala virkesråd, bestående av representanter för massaoch pappersindustrin, sågverksindustrin, wallboardoch spånskiveindustrierna, domänverket samt skogsägareföreningar, skogsvårdsstyrelser och representanter för de anställda. Virkesråden skall insamla och registrera uppgifter samt informera om produktionsvolymer och råvaruförbrukning för industrienheterna. På grundval av detta arbete skall man sedan föreslå åtgärder i syfte att med hänsyn till sysselsättningen anpassa skogsindustrins struktur till rådande virkestillgångar. Den viktigaste passusen i överenskommelsen är dock att deltagande parter förklarar att de inte ämnar öka sin förbrukning fram till 1978 av svensk råvara utöver årsförbrukningen 1973, alternativt 1974, i större utsträckning än vad som betingas av före den 1 mars 1975 genomförda eller igångsatta kapacitetsutbyggnader resp. projekt inom ramen för redan givna tillstånd. Herr talman! Jag har valt att tämligen ingående redovisa innehållet i den nämnda överenskommelsen för att något uppväga den alltför kortfattade beskrivningen av sakläget i utskottsmajoritetens betänkande. Anledningarna till att utskottet inte tror på den här överenskommelsen utan bifaller lagförslaget är dunkla. Utskottet är således tveksamt till avtalets giltighet och anslutningen till det. Då skall man veta att hela skogsindustrin utom plywoodindustrin och de mindre köpsågverken är med i avtalet trots att det knappt hunnit börja fungera. I de två redan avhållna mötena med virkesråd har dock även köpsågverken, trots allt, deltagit. Vidare anser utskottet att det är tveksamheter kring avtalets funktion och betydelse med hänsyn till att redan tillåtna projekt inte kommer att på nytt kunna prövas i virkesråden och att det dessutom saknas påföljdssystem i avtalet. Detta senare är naturligtvis alltid skillnaden mellan frivilliga avtal och lagar. Att man bör kunna sätta sin tillit till detta avtal hänger samman med den uppriktiga vilja som skogsindustrin har visat att bemästra virkesfrågan som vi också vet att den på lång sikt är helt beroende av. Det finns skäl att understryka att det inte finns någon anledning att tro att industrin medvetet skulle förstöra sina framtida förutsättningar för produktion. Till sist måste det också konstateras att det, när det gäller en för landet så känslig bransch, som visat så mycket kunnande och framtidstänkande, borde vara avsevärt mer praktiskt om näringslivet i samarbete med myndigheter fick chansen att klara sina problem i stället för att mötas med stelbenta lagregler. Den mest uppenbara bristen på verklighetsförankring som visas i propositionen är det centrala stycket i 136 a § om att även utvidgning av en utomordentligt måttlig omfattning måste prövas av regeringen. Det behövs ingen utbyggnad av ett driftställe, ingen ny maskin utan bara en omläggning av produktionen — en s.k. vardagsrationalisering — för att ett företag skall riskera bötesstraff om det inte har frågat regeringen om lov. Avståndstagandet från denna viktiga del av propositionen är alla tre icke-socialistiska partier överens om, och våra värderingar i övrigt ligger så pass nära varandra att vi moderater avser att i huvudvoteringen, om vår reservation nr 2 faller, stödja reservationen 1. Herr talman! Avslutningsvis vill jag fästa uppmärksamheten på ett i denna fråga märkligt förfaringssätt som de berörda statsråden använt sig av. Efter det att virkesråden började få sin eftersträvade anslutning i våras har industriministern utbytt information med skogsindustrin på olika sätt, enligt vad utskottet erfarit. Så sent som den 6 oktober 1975 — alltså en månad innan bostadsministern avlämnade sin proposition till regeringen — skriver också industriministern till skogsindustriernas samarbetsutskott en skrivelse, som också nämns i utskottsbetänkandet men ändå inte återfinns som bilaga. I den skrivelse står det bl.a.: ”En frivilligt baserad återhållsamhet i råvarukrävande utbyggnad av den svenska skogsindustrin är ett positivt steg. Regeringens bedömning är emellertid att den s.k. frivilliga överenskommelsen i första hand måste betraktas som en temporär lösning som kan medverka till att skapa nödvändigt rådrum.

Tvärtom uttrycker ministern sin uppskattning över industrins positiva åtgärder och hoppas uppenbarligen på fortsatt samarbete i frivillighetens anda. Man frågar sig då: Har bostadsministern och industriministern så dålig kontakt med varandra att regeringsförslaget kanske rent av skall betraktas som ett misstag i arbetet? Om det inte är så, måste man kanske säga att näringslivet i sitt fortsatta samarbete med industriministern inte kan påräkna, att överenskommelser står sig utan att verkligheten kan förändras över en natt, allt beroende på statsrådets lynne. Herr talman! Efter denna avslutande fråga vill jag bara till slut yrka bifall till reservationen 2 vid civilutskottets betänkande nr 8.